Herr talman!

Kommunikationsministern tycks tillbringa den större delen av tiden i den första kammare som han så länge slog vakt om vid förhandlingarna i författningsfrågan innan han äntligen kom över till att acceptera ett enkammarsystem.

Varför vågade man inte låta utredningen titta på detta? Här i landet har vi hundratals kommittéer som utreder allt möjligt. Herr Palme har senare gjort en reträtt och förklarat att man kan få utreda relam, men då skall utredningen gälla reklamens plats i hela vårt samhällsliv. Det är en mångsidig och diffus frågeställning, som väl bland annat har till uppgift att garantera att utredningen inte blir färdig så snabbt att den på något sätt genom sitt utlåtande kan vara en stötesten för herr Palmes planer i fråga om program 2 i TV. Om vi i vårt land har denna tradition — enligt min mening en god sådan — att utreda en hel del saker bl.a. därför att de har intresse för samhällsdebatten, varför var man så oerhört angelägen att utredningen icke skulle få syssla med frågan om ett reklamfinansierat, självständigt TV-företag? Jag tillät mig till belysning av detta problem ange att en framstående socialdemokrat hade sagt att man inte närmare ville ta upp detta spörsmål och ännu mindre göra ett försök med reklamfinansierad TV så att Sveriges folk självt kunde få välja, vilket är en ganska demokratisk tanke. Det kunde man inte göra därför att det var en väldig risk — och den är säkert mycket stor — att folk skulle vilja ha kvar det reklamfinansierade TV-företaget i stället för att behöva räkna med en höjning av licensavgiften med 100 eller 150 kronor eller mer. Herr Palme invände att jag inte skulle få hänvisa till en icke namngiven källa. Jag har under många debatter varit med om att finansministrar, handelsministrar och andra statsråd utan angivande av namn hänvisat till att de har träffat t.ex. en bankdirektör som tyckt precis som regeringen i skattefrågor m.m. Men om det någon gång från oppositionens sida — vilket händer mycket sällan — skulle anges en uppfattning utan namns nämnande, då menar herr Palme att oppositionen inte skall få göra det. Detta skall tydligen vara ett privilegium allenast för regeringen. — Herr Palme blir tydligen besvärad varje gång man berör spörsmålet varför det inte gick att utreda och pröva frågan om reklamfinansierad TV så att Sveriges folk självt kunde få välja och bestämma. — i vårt utredande fosterland — visat en sådan skuggrädsla på denna punkt? Jag förstår naturligtvis — det kan väl inte ha varit herr Palmes huvudskäl, men det vore intressant om han ändå ville erkänna det — att om man hade gjort denna utredning, skulle vi i dag och långt tidigare än i dag ha haft en mera konkret bild av problematiken, och då skulle man inte ha kunnat måla en så ensidig karikatyr av ett reklamfinansierat företag som man här har gjort.

Frågan är naturligtvis hur vi skall få bästa möjliga program till rimlig kostnad för allmänheten. Man får inte gå förbi denna senare fråga. Därvidlag instämmer jag i vad bl.a. herr andre vice talmannen Cassel tidigare yttrade i replikskiftet med herr Palme. Det är många människor som fäster stor vikt vid om det på 1970-talet kommer att kosta 300 kronor eller 150 kronor i licensavgift.

Herr Palme tror att om han bara låter bli att nämna det förhållandet att två program med utsträckt tid måste medföra en mycket hög licensavgift, så skall allmänheten inte tänka på det.

Min andra fråga till herr Palme blir, om han vill erkänna att man på 1970 talet utan reklamfinansiering och med två program och en någorlunda tillfredsställande programtid får räkna med en licensavgift på minst 300 kronor. Sveriges folk har rätt att av det ansvariga statsrådet få besked på den punkten. På tal om de ekonomiska frågorna gjorde herr Palme stort väsen av att reservanterna, som han påstod, ville att licensmedel till ett belopp av 150 miljoner kronor skulle användas för att bygga ut ett nät, som sedan skulle ställas till ett nytt företags förfogande. Herr Palmes framställning gav intrycket, att reservanterna vill att detta nät skall ställas till förfogande gratis. Herr Ståhl hade redan tidigare bl.a. med hänvisning till folkpartiets skrift lagt den saken till rätta, men det låtsades herr Palme inte om, utan han fortsatte med sin karikatyr, att vi vill ha 150 miljoner kronor av licensmedel för att bygga en anläggning som sedan skulle ställas till ett nytt företags förfogande. Jag har nu ytterligare en gång läst igenom reservationen, och jag kan inte finna att det däri finns ett enda ord som kan ge herr Palme stöd för hans påstående. Det står tvärtom att företaget skall betala kostnaderna. Detta gäller naturligtvis både räntor och amorteringar, ty enligt reservationens skrivning skall företaget betala »full ersättning till tele verket». Herr Palme måste tala mot bättre vetande då han, när vi inte har någon repliktid kvar, med stor emfas inför TV-publiken påstår någonting som inte alls har stöd i reservationen eller i vad som sagts i debatten. På tal om finansieringen säger herr Palme vidare, att allmänheten även får betala reklamkostnaderna men att den kanske åtminstone till en tid kan inbillas att den får tjänsten gratis. Herr Palme har tidigare många gånger återkommit till detta tema. Han vill alltså göra gällande att reklamen fördyrar varorna med det belopp den kostar. Min tredje fråga till herr Palme blir: Menar herr Palme att detta gäller all reklam och att alltså även tidningsreklamen fördyrar varorna med de fulla reklaminkomsterna? Eller är detta någonting speciellt för TV-reklamen? I själva verket ger detta en skrämmande bild av herr Palme.

Eller också inser herr Palme detta men tror att det låter bra om han säger, att även reklamen skall betalas och att licensbetalarna därför inte behöver vara rädda för att licenserna kommer att kosta 300 kronor, eftersom de i annat fall får betala kostnaderna genom reklam. Att reklamen och den moderna försäljningstekniken lika väl som andra sidor av de kommunikationer, som herr Palme borde stå i nära kontakt med, är en del av den ekonomiska utvecklingen borde stå utanför all diskussion. Då borde vi, tyc "ker jag, i denna debatt besparas så demagogiska argument som herr Palme här liksom på flera andra punkter anförde. Beträffande ägandeförhållandena i ett självständigt TV-företag har vi tidigare framfört tanken — det står också i reservationen — att pressen och folkrörelserna kunde äga en väsentlig del av företaget i fråga. Detta skulle bl.a. ha den fördelen att tidningarna, om de under en övergångstid förlorade en del annonsinkomster, skulle kunna kompenseras därför genom andel i reklaminkomsterna i TV. Vad sade herr Palme om detta då han målade sin bild av ägandeintressena? Talade han om folkrörelserna eller om den svenska pressen, när han målade upp bilden av ägare som skulle komma att utnyttja detta TV-företag för sina egna rent finansiella intressen på ett sätt som skulle bli ödesdigert för Sveriges folk? Eller då han försökte ge intryck av att de stora kapitalistiska intressena skulle komma att göra sig gällande i detta företag? Nej, herr Palme vet att vi har talat om folkrörelserna och pressen som ägare, men han låtsades inte om det. »Så jag målar, ty det roar mig att måla så», är tydligen herr Palmes valspråk. Det betänkliga är att det roar honom att måla på ett så vilseledande sätt som han gjorde.

Jag kan inte förstå hur man kan vara till den grad monopolälskare — som herr Palme tydligen är — att man inte vill erkänna att två självständiga före tag trots att de var för sig då och då måste präglas av en viss ensidighet, ändå tillsammans ger större mångsidighet och därför en mer objektiv bild. Varför inför vi inte monopol på alla möjliga andra områden där det ges information, om det är så att detta skulle vara rätta sättet att åstadkomma objektivitet? Varför resonerar vi när det gäller dessa andra områden så att det är just genom mångsidigheten i bilden som man åstadkommer en objektivare upplysning? Herr Palme kan säkert inte svara på dessa frågor; det finns inget tillfredsställande svar att ge. De som arbetar med programmen i ett monopolföretag har bara en enda arbetsgivare, den statliga televisionen. De måste bli mindre oberoende i förhållande till arbetsgivaren — köparen av deras tjänster — om TV-företaget är ett monopol än om det finns flera olika företag. Om ledningen inom företaget börjat kännetecknas av en viss ensidighet — med ledningen menar jag då inte bara en person — så är risken för att det skall skada dem, om de visar självständighet, mindre ifall det finns flera företag. De har då möjlighet att säga, att det finns andra arbetsmöjligheter inom TV än just det företaget. Om personalen däremot enbart är beroende av ledningen i detta företag, kan lätt en tendens till överdriven anpassning efter önskemål från ledningen uppkomma. Jag tycker att den svenska televisionens personal i stort sett visar en aktningsvärd och berömvärd tendens till självständighet. Jag riktar alltså ingen kritik mot den för närvarande. Men det är uppenbart att det måste finnas större trygghet för de anställda att kunna hävda sin självständighet, om det finns mer än en arbetsgivare hos vilken de kan tänkas få anställning. Herr Palme gjorde sig sedan lustig över att reservanterna vill ha fasta regler och krav på objektivitet även för ett fristående, reklamfinansierat företag. Vi vill ha kontroll och övervakning av att dessa regler följes. Han sade ungefär: Ni litar inte på edra bröder. Herr Palme aktade sig för att tala om folkrörelserna och tidningarna såsom företagsägare. Men han sade: Ni litar inte på dem som ni vill ange som ägare. Vi litar inte på någon, inte på staten och inte på herr Palme heller; vi litar inte på att någon skall kunna visa objektivitet, om han får oinskränkt makt. Jag tror inte att någon människa kan göra detta. Vad vi säger är att man får större utsikter till objektivitet och mångsidighet genom att ha olika självständiga företag och en personal med en friare ställning inom företaget så att dessa därigenom kan ge en måhända var för sig ibland ensidig men tillsammans rikt fasetterad och mera objektiv bild. Tag t.ex. litteraturen! Om man har ett monopol, kan det hända att den litterära avdelningen i företaget har tendenser åt ett visst håll och mest intresserar sig för litteratur och recensioner av dessa och inte av andra böcker, något som är mycket betydelsefullt för författarna. Risken för att ett fristående företag skulle råka ha personal med precis samma ensidighet måste vara relativt begränsad. För att klargöra att man på allt sätt måste trygga att reklamköparna inte får något inflytande på programmet har vi i reservationen understrukit, att det inte skall tillåtas reklamköparna att finansiera ett visst program. Även andra säkerhetsåtgärder måste vidtagas. Vad gör då herr Palme? Jo, han kommer med exempel från utlandet som just visar att när man har ett ansvar för ett visst program för en viss reklamköpare, kan vissa mindre önskvärda saker inträffa. Detta använder han som argument mot reservanterna utan att tala om för riksdagen och Sveriges TV-tittare att vad han nu talar om inte alls träffar reservanterna. Han försöker tvärtom ge intryck av att det träffar reservanterna. Återigen ett exempel på hur herr Palme målar en bild som inte hör hemma i en seriös debatt. Det har starkt understrukits och det kan upprepas att chefen för programavdelningen i ett självständigt företag bör ha samma fria och självständiga ställning som chefen för Sveriges Radio. Herr Palme försöker göra det till en huvudpunkt i sin kritik mot ett självständigt reklamfinansierat företag att detta nog skulle vara tvunget att försöka komma med så mycket som möjligt av program som intresserar en stor skara människor. Jag förbigår hans kvasifilosofi om att de hela tiden skulle hållas vid hög köplust. Det skulle leda för långt, herr talman, om man skulle ta på allvar reflexioner av den typen beträffande reklam som till på köpet inte sprides över hela aftonen. Herr Palme tyckte att det var betänkligt att ett sådant företag skulle sträva efter att tillfredsställa många tittare och lyssnare. Därmed skulle man sänka programnivån, tycktes han mena. Människorna i Sverige skall alltså i väsentlig mån få andra program än de önskar, och de skall helst inte själva få välja mellan ett tyngre och ett lättare program. Nog är det en förmyndarmentalitet som talar ur den ståndpunkten! Visst är det sant, som herr Palme säger i sin blandning av demagogi och välljudande kvasifilosofiska fraser, att massan består av individer som kan utvecklas och höjas och allt vad det nu var. Herr Palme känner sig tydligen själv höjd långt över denna massa av individer som skall utvecklas med hjälp av ett TV-företag, där man inte skall få anstränga sig att alltför mycket tillgodose människornas önskemål i fråga om program. Men jag undrar om det inte finns andra vägar att befrämja en utveckling till ökat intresse för kulturella frågor? Har vi inte skolväsendets väldiga utbyggnad! Har vi inte tidningarna som innehåller allt fler kulturella artiklar! Har vi inte den ökade läsningen av god litteratur! Och har vi inte TV-företaget och radioföretaget som tillsammans under alla omständigheter — det är vi förvissade om — kommer att innehålla massor av goda och kulturellt utvecklande program! Måste man verkligen ovanpå allt detta som leder till en utveckling i önskad riktning lägga in ett element av tvång och press, så att program inte skall »för mycket» få eftersträva att tillgodose vad allmänheten önskar sig? I stället vill man alltså ge tyngre program som människorna mer eller mindre tvångsmatas med. Ty det måste ju vara tanken. Finns det valfrihet kan de inte tvångsmatas. Jag vet inte om herr Palme menar att man alltid skall ha tunga program samtidigt i båda de statliga TV-företag som han har tänkt sig, men drar man ut hans resonemang till dess logiska slutmål blir detta naturligtvis resultatet.

Vilka risker finns det för att de anställda i ett monopolföretag under dessa omständigheter skulle frestas att mer eller mindre ta hänsyn till att det kunde bli mycket tråkiga konsekvenser om de inte i viss mån anpassade sig? Nog är det väl uppenbart att om det finns ett företag som inte på detta sätt är beroende av den politiska makten — det skulle vara en allvarlig sak att slå sönder ett existerande självständigt företag genom politiskt intrång — får de anställda en friare ställning och större garanti för mångsidighet. Herr Palme opponerade sig mot tanken att om det hade förekommit ett ensidigt program i det ena TV-företaget skulle det finnas goda utsikter att det kom ett annorlunda program i det andra TV-företaget. Jag tror att han bedömer detta fel. Naturligtvis skulle det inte bli så, att så snart det hade begåtts ett litet misstag i ett program från det ena TV-företaget skulle man rusa fram och rätta till det i ett program från det andra TV-företaget. Men om viktiga samhällsfrågor blivit ensidigt belysta skulle det vara en triumf för det andra företaget att visa att det kunde ge en mera rättvisande bild. De skulle komma att konkurrera med varandra om den kritiska allmänhetens gunst. Herr Palme har helt kort besvarat min fråga varför den engelska labourregeringen under premiärminister Wilson bibehåller ett reklamfinansierat företag, som i vida högre grad än vad man tänkt sig här i Sverige verkligen har mycket kapitalstarka ägare. Herr Palme framhöll att det i en blandekonomi som den nuvarande är besvärligt att ta upp en strid med sådana ägarföretag, som till stor del utgörs av mäktiga tidningsbolag. Jag tyckte t.o.m. att ett tidningsmonopol nämndes i detta sammanhang. Det måste vara herr Palmes förkärlek för monopol, som gör att han talar om ett sådant även när det gäller de stora tidningskedjorna i England, mellan vilka det förekommer en mycket väsentlig konkurrens. Tydligt är att herr Palme tyckte att det var synnerligen beklagligt att den engelska labourregeringen inte kunde eller ville göra slut på detta reklamfinansierade TV-företag och att han menade, att en utväg vore att avskaffa blandekonomien. Då skulle man kunna göra mycket. Tänk — för att dra ut herr Palmes resonemang — om man inte hade denna blandekonomi! Att återvända till 1800-talets ekonomiska system är nog herr Palme fjärran. Tänk om man i stället hade ett dominerande statligt inflytande över näringslivet — vad skulle man då inte kunna göra, är tydligen hans tanke! Då skulle bl.a. tidningarna inte kun na få annonser i så stor utsträckning att de kunde vara oberoende. Då skulle tidningarna bli beroende av staten och man skulle lätt kunna avskaffa reklamen även inom det självständiga TV företaget. Nu har man emellertid denna blandekonomi med relativt självständiga företag, vilka har ett betydande inflytande över opinionen, som tidningsägare, och därför får man låta det vara som det är. Detta tycktes vara herr Palmes tolkning av mr Wilsons och dennes kollegers tänkesätt. Jag skall inte våga mig in på någon analys av hur herr Wilson resonerar. Det enda jag vågar garantera — i någon mån kännande mr Wilson som en väl utbildad ekonom — är att herr Palme säkerligen inte kommer att få något stöd hos denne för sin bild av hur reklamen verkar på samhällsekonomien. Jag vill bara konstatera att den engelska regeringen har behållit detta reklamfinansierade företag, trots att detta inte i lika hög grad som vi tror är möjligt är så ordnat att det tryggar herr Palmes och mitt i detta avseende gemensamma önskemål om objektivitet och mångsidighet. Herr talman! I övrigt har denna debatt redan givit en rik belysning av ämnet framför allt genom en del reservanters inlägg. Jag vill därför bara helt kort sammanfatta ett par punkter. Regeringen har inte vågat utreda frågan om ett självständigt reklamfinansierat TV-företag utan har direkt förbjudit detta — en mörkläggningspolitik rörande ett problem som gäller allsidig information. Man har föredragit att — inte minst i dag genom herr Palme — måla en skräckbild av de sämsta erfarenheter man kunnat leta upp i utlandet i stället för att diskutera hur det skulle te sig om vi försökte förena de bästa av de organisationsformer som förekommer i utlandet.

Vill herr Palme gå med på detta nu, så bättre sent än aldrig. Jag hoppas att även andra i kammaren med glädje skulle hälsa en sådan kompletterande belysning. Det gäller att slå vakt om opartiskhet — ja, det gör det. Men det finns alltid risker, och frågan är om monopolet medför risker som är större än de vid konkurrens mellan två självständiga företag. På denna fråga svarar jag ja. Därför är den senare formen att föredra. Det förefaller mig som om herr Palme i sitt mycket engagerade, men också mycket demagogiska anförande, tycktes förbise den tekniska utvecklingens snabbhet och konsekvenser för organisationsformerna på detta område. Jag tänker inte ta upp saken nu utan gör bara denna reflexion. Han förbiser också människornas längtan att vara oberoende av monopol och andra onödiga spärrar och deras längtan att få bästa möjliga garanti för kontakter över gränserna samt att dessa önskemål tillgodoses till en rimlig kostnad. Herr talman!

Man skall finna att den största garantien för objektivitet, här som på andra informationsområden, ligger i att människorna får tävla med varandra. Det sker inte väl i ett monopol som måste medföra en maktkoncentration som i längden innebär allvarliga risker.

Herr talman!

I de flesta hem finns nu TV och radioapparater — i varje fall där man har råd att skaffa sådana — och vi får väl hoppas att de skall bli var mans egendom. Detta är dock inte rätta tillfället att diskutera hur vi skall kunna förse varje hem med en radiooch TV-apparat. Nu gäller det helt andra frågor. Först några ord om programmen. Vi vill ha bästa möjliga program och goda valmöjligheter. För radions del har vi redan tre olika program att välja på. Visst kan man ibland tycka att alla tre är dåliga samtidigt, men vi får väl ändå säga att systemet i stort sett fungerar hyggligt. Om en stund skall vi här besluta om en utökning även av televisionens möjligheter, så att vi där kan få två kanaler att välja på. Men debatten här har inte kommit att gälla den saken utan frågan huruvida vi skall ha en reklamägd och reklamfinansierad TV eller inte. Och då har det med stort patos talats om fri het i etern. Vad är det för frihet man då avser? Som väl alla vet finns det i dag inte tekniska resurser för mer än ett mycket ringa antal kanaler. Varje tal om fri etableringsrätt i etern är redan av den anledningen en parodi. Det gäller här huruvida man skall överlåta en frekvens av de få som finns till ett av privat kapital ägt företag. Man må tala om att folkrörelserna skall kopplas in o.s. v., men någon skall ju ändå äga företaget, och jag förmodar att det då blir privatkapitalet som står för ägandet. Och vems frihet främjar man då? Är det den enskilda människans? Är det Anderssons, Petterssons, Johanssons och Nilssons frihet man främjar på den vägen? Det har jag svårt att förstå. Sällan har väl ett ord missbrukats så som här skett med ordet frihet. Det är egentligen bara vid ett annat tillfälle som jag nu kan påminna mig att man så har missbrukat ett ord som här, nämligen när man i diktaturstaterna talat om högsta grad av demokrati. I båda fallen är det inte fråga om någon frihet för den enskilda människan. En helt annan sak är konkurrensen olika program emellan. Den behöver vi. Och vi har den uppfattningen att vi kan få en tillfredsställande konkurrens inom vad vi kallar ett sammanhållet företag av den typ vi har i dag. Man kan naturligtvis ställa frågan huruvida företagsstyrelsens sammansättning är riktig. Är det tillfredsställande att staten är med i viss utsträckning och att tidningarna och folkrörelserna är med? Många vill kanske ha det annorlunda. Jag har grubblat över den saken men inte kunnat finna något alternativ som är bättre än det nuvarande systemet. Men det är givet, att om man har den uppfattningen att socialdemokratien som ledare för politiken i vårt land är ödesbestämd — den uppfattningen har inte jag! — så är man kanske inte riktigt belåten med att staten är med och styr. Men vi skall väl ändå tänka oss tider framöver med en växling vid makten. Vi strävar ju i den riktningen, och vi är många som hoppas och tror på en sådan sak. Vi skall komma ihåg att TV är ett massmedium med stor räckvidd och mycket stor betydelse. Det är fråga om att samhället skall lämna licenser för begagnande av detta massmedium. Är det då inte rimligt att samhället är med på ett hörn och bestämmer tillsammans med, såsom sker i dag, folkrörelser och tidningar? Är det inte en ganska lämplig form av bestämmanderätt? Någon politisering i den högsta ledningen har vi ändå inte behövt vara med om. Radiochefen är uppenbarligen inte tillsatt efter några politiska grunder. En annan fråga är om man skall ha reklam i TV eller inte. Det är en fråga om vad programmen kommer att kosta. Blir belastningen alltför stor på licensbetalarna kan man, även om man har en viss motvilja mot reklam i TV, komma till den avvägningen att vi för att kunna sänka avgiften väsentligt ändå får finna oss i något mått av reklam i televisionen.

Man bör också eftersträva ett betydande utrymme för program som produceras av andra än Sveriges Radio. Därigenom skulle helt säkert allsidigheten befrämjas. I denna tävlan och konkurrens bör på det hela taget ingå att var och en på sin kanal försöker få ut det mesta möjliga av de ekonomiska resurser som står till buds. Så ett par ord om färgtelevisionen, som människorna längtar efter och vill ha så fort som möjligt. Vi vet att det sändningsmässigt inte är någon så förfärligt dyr sak att anordna, utan det är på mottagarsidan som investeringskostnaderna kommer att bli betydande. Men vi får väl ändå försöka se till att vi har ett fritt konsumtionsval och att däri får ingå ett val mellan exempelvis färg-TV och en ny bil, ett bilbyte eller något liknande. Jag drar alltså en lans för färg-TV och önskar att det inte skall dröja alltför länge innan vi får en sådan i vårt land.

Herr talman! Herr Hedlund talade alldeles nyss om hur ordet frihet enligt hans mening hade missbrukats i debatten om radio och television. Det är ett annat ord som med vissa variationer också förekommit flitigt i debatten här i dag, nämligen ordet monopolradio. Jag tror att det behöver granskas en smula. I en nyligen utkommen broschyr, som är synnerligen kritisk mot vår nuvarande ordning på radiooch TV-området, sägs det att vi ända till för tio år sedan levde »i ideologisk oskuld» därför att »begreppet radiomonopol vid denna tid inte var uppfunnet». Det är alldeles riktigt. Först under de senaste åren har detta ord uppfunnits för att tjäna som reklamslogan för de krafter som hyser oro för att de kommersiella intressena har för litet att säga till om på radions och televisionens område. Begreppet monopolradio är oegentligt och falskt. Lika väl kunde man säga att vi egentligen har en monopolskola här i landet. Användningen av begreppet monopol på detta lösliga sätt har en viss likhet med språkbruket på 1930-talet i vissa länder, när man talade om »monopolpartier». — Monopol är ju ett ekonomiskt begrepp. Det används vanligen för att beteckna en situation på marknaden då en person eller ett företag svarar för hela det kommersiella utbudet av en vara och därför i högre eller mindre grad kan bestämma priset. Motsatsen anses vara fri konkurrens, där utbudet sker från så många företag att det för ett av dem är omöjligt att påverka priset. Det gemensamma för synen hos de partier och grupper, som inte vill acceptera högerns och folkpartiets linje i radiofrågan, är att de inte vill betrakta radiooch TV-programmen som en vara som till visst pris utbjuds på marknaden. Högern och folkpartiet förefaller däremot ha grundsynen att radiooch TV-program är att likställa med kommersiella produkter. Utifrån denna grundsyn kan det möjligen vara berättigat att använda begrepp som monopol och fri konkurrens — men bara under förutsättning att man har denna konsekventa kapitalistiska inställning. Under andra förutsättningar är talet om radiomonopolet endast en klyscha. Varken högern eller folkpartiet vill i sina partimotioner förstå de ekonomiska och sociala realiteterna i dagens samhälle. Enligt högermotionen borde varje medborgare i princip äga samma tillgång till etermedia som till pressmedia. Hur skall denna princip kunna förverkligas? Vi känner redan till koncentrationstendenserna på =<tidningsmarknaden och de svårigheter som lett till att t.ex. landets största parti inte förmår upprätthålla dagliga morgontidningar i våra två största städer. Radiooch TV-företag kräver ännu större kapitalinsatser. Var skall de komma ifrån, om de inte får komma från samhället? Det enda realistiska alternativet är att de kommer från det som med en förskönande term brukar kallas det privata näringslivet, d. v. s. storfinansen. Erfarenheterna från andra länder visar också att just så går det. Om termen monopol skall användas i denna diskussion, så är det i det här sammanhanget. Det alternativ högern och folkpartiet talar för är i själva verket de stora monopolens TV-bolag. Nu hävdar folkpartiet — och herr Ohlin har nyss sagt det här i talarstolen — att man inte alls vill ge de kommersiella intressena någon avgörande plats i ett s.k. oberoende TV-bolag. Det skall gälla särskilda regler för aktieteckningen. Företagets chef skall vara oberoende och självständig — tydligen på samma sätt som chefredaktörerna i de stora borgerliga tidningarna, vilkas förhållande till ägaren en gång av Johannes Wickman genialt illustrerades med fabeln om tuppen och räven. Om nu folkpartiet verkligen skulle vilja ha ett nytt TV-företag där folkrörelserna är dominerande förstår jag inte varför detta ej kan skapas inom den nuvarande ordningens ram. Vi vill från vår sida absolut inte ha någon utveckling i riktning mot kommersiell privatägd television. Den nuvarande ordningen för rundradions verksamhet bör i huvudsak bibehållas. Men visst måste man allvarligt pröva om det bästa alternativet är det som regeringen nu stannat för eller två helt självständiga företag inom Sveriges Radio. Kostnadsskäl tycks ha varit avgörande för departementschefens bedömning. Han talar om att dubblering bör undvikas. Det kan dock tänkas att denna fråga kommer i ett annat läge i och med den allmänna utvecklingen av programverksamheten. Vi får nu ett slags försöksmodell för fri tävlan mellan de bägge kanalerna. I såväl högerns som folkpartiets förslag spelar reklamfinansiering en avgörande roll. Här har redan i debatten anförts så många argument mot sådan reklamfinansiering att jag kan fatta mig kort. Man kommer inte ifrån att de privata kapitalintressena med det system som de bägge borgerliga partierna vill ha mycket lätt kan bestämma ett TV företags existensmöjligheter. Det avgörande är inte alls annonsörers klumpiga försök att vilja påverka programmen, utan det är att om annonsörerna föredrar ett visst företag så kan detta fortsätta att leva, om de bojkottar — direkt eller indirekt — ett annat så dör det. Den makten att bestämma över radion och televisionen i vårt land skall vi inte ge de privata finansintressena. Det är också alldeles tydligt att man betraktar reklam inom den nuvarande TV-verksamhetens ram som ett viktigt steg mot en kommersiell privatägd television. Det skulle enligt vissa kretsars bedömning gå lättare att ta nästa steg om man väl tagit detta första. Denna bedömning kan äga en viss riktighet. Det är ett av de skäl som gör att man måste säga bestämt nej till varje form av reklaminslag i radio och television. Vi har inte för litet reklam i det här landet, vi ägnar inte för liten del av vår nationalinkomst till reklamändamål. Vi har redan för mycket reklam. Det finns verkligen ingen anledning att släppa in reklam i radiooch TV-verksamheten. Jag sade tidigare att skiljelinjen går mellan dem som vill betrakta radiooch TV-programmen som kommersiella produkter och dem som har en annan inställning. Den senare har i debatten sammanfattats som uppslutning kring »public service»-systemet. Vi tror att det är viktigt att man mera konsekvent än hittills — det har sagts också i propositionen — i praktiken fullföljer denna tankegång. Vi har i detta syfte ställt flera förslag, som jag endast mycket kort skall vidröra. Vi vill att Sveriges Radio helt skall förankras i samhället och de folkliga organisationerna, vilka alltså bör dela aktier och ansvar. Något akticinflytande hos press och näringsliv anser vi inte befogat. Vi anser också att frågan om radions och televisionens utveck ling och perspektiv skall frikopplas från licensavgifterna. Annan viktig kulturell verksamhet i vårt land görs inte på samma sätt beroende av t.ex. biljettintäkter. Utbildningsfrågorna bör ges avsevärt större plats än för närvarande. Man bör överväga en förflyttning av ansvaret för radioverksamheten till ett nytt kulturdepartement. TV:s egenproduktion bör inte minskas. I alla motioner som väckts med anledning av regeringsförslaget framhålles — helt riktigt — vilken betydelse radion och televisionen allmänt har för medborgarnas liv. Det är ju också så sant att det är banalt. Däremot har man enligt vår åsikt inte tillräckligt understrukit radions och televisionens roll som kulturförmedlare. Jag talar om kultur i vid mening. Det pågår en diskussion om finkultur och masskultur som jag i detta sammanhang inte skall gå in på. Jag vill bara framhålla att jag inte delar den djupt odemokratiska kultursyn som kommer till uttryck i åsikten att folket har den kultur det förtjänar. Verkliga förhållandet är ju att de stora folklagren under lång tid inte haft råd eller möjlighet — på grund av hårt arbete och andra svårigheter — att nå fram till annat än den kultur som privata affärsintressen förtjänar mest på. Radion och televisionen har här skapat helt nya möjligheter för stora medborgargrupper att bli delaktiga av för dem nya kulturvärden. Dessa möjligheter måste ännu mera utnyttjas. De får inte schackras bort genom kapitulation för de kommersiella intressena. Det är enligt vår mening nödvändigt att samhället satsar mycket mera för att utnyttja de unika möjligheter som radio och television givit oss. Det är viktigare att medel satsas på dem än på många andra aktiviteter, även kulturella, vilka har betydelse endast för ett fåtal. Detta utgör ytterligare ett skäl för den av oss föreslagna ordningen att radions och televisionens utbyggnad inte skall begränsas av influtna licensmedel. Detta problem kommer inom en snar framtid att bli ännu mera akut än i dag. Herr talman! Vi stöder själva grundtanken i den framlagda propositionen och även huvudparten av dess konkreta förslag. På några punkter har vi gjort säryrkanden i våra motioner nr 773 i första kammaren och 946 i denna kammare. Utan ytterligare motivering hemställer jag om bifall till yrkandena i dessa motioner under punkterna 5, 14 och 18 i statsutskottets utlåtande nr 163.
Herr talman! Med hänsyn till att denna fråga blir så pass grundligt belyst av flera talare från vårt håll skall jag begränsa mitt anförande till ett par synpunkter. Vi skall i dag ta ställning till vilken väg vi skall gå när det gäller radions och televisionens framtida utbyggnad i vårt land. Jag hade tänkt börja mitt anförande med att rikta en fråga till herr Ohlin, som emellertid slank ut och »sålde programtid» till herr Hedlund, efter vad jag kan förstå. Herr Ohlin gjorde ett par gånger gällande att vad det är fråga om är att få fram det bästa möjliga programmet till det lägsta priset. Om man hade en reklamfinansierad TV, skulle programmet bli mycket billigt. Herr Ohlin menade att reklamen inte skulle drabba varorna med fulla kostnaderna, och han lämnade kvar ett intryck av att den egentligen inte skulle kosta någonting. Det hade varit mycket intressant att få höra hur stor del av reklamkostnaderna herr Ohlin anser att allmänheten skulle få betala. Är det 80 eller 90 procent? Vi kan hålla med honom om att det inte är fulla kostnaden. Men eftersom han inte befinner sig i kammaren, kanske den frågan får hänga i luften. Det finns två vägar att gå när det gäller att lösa det problem vi nu behandlar. Den ena vägen är vi redan inne på. Den andra är att införa en kommer siell television, vars organisation vi vet mycket litet om. Utländska erfarenheter visar emellertid risken för påverkan på programmen och ensidighet i programutbudet. Man kan räkna med att seriösa program förskjuts till obekväma tittartider. Jag tror att ingen som har studerat denna fråga kan förneka det. För oss socialdemokrater är valet lätt mellan dessa två vägar. Den nya TV kanalen, som öppnas år 1970, bör tillhöra Sveriges Radio. Vi står alltså bakom ensamrättssystemet, som vi anser bäst ägnat att tillgodose allmänhetens krav och önskemål. Systemet för äganderätten till radio och TV växlar länderna emellan. Det råder naturligtvis inte något tvivel om att äganderättsförhållandena påverkar dessa etermedia. Utformningen av deras verksamhet speglar också det samhälle de har att verka i. I diktaturländerna använder man radio och TV för att undertrycka informationer och förvränga bilden av verkligheten. Man använder med andra ord dessa kommunikationsmedel för att påverka och likrikta människor. I stater, där radio och TV ligger i privata händer, har verksamheten kommersialiserats och drivs i vinstsyfte. Privata ägare idkar ingen välgörenhet — och varför skulle vi räkna med det? I ett demokratiskt samhälle har man rätt att ställa mycket stränga krav på radio och TV. En radio med ensamrätt och en TV med ensamrätt skall vara oberoende såsom informatörer och underhållare. Det skall finnas ett samhällskontrakt där målsättningen för verksamheten anges, men programförslagen skall inte föreskrivas i ett sådant samhällskontrakt. Det är också tack vare dessa villkor som det varit möjligt för rundradion i vårt land att växa sig stark av egen kraft.

Detta kan belysas helt enkelt med exempel från denna kammare, där så många enskilda riksdagsledamöter med jämna mellanrum har sökt förmå kommunikationsministern att styra och ställa med Sveriges Radio. Man vill att herr Palme skall försöka utforma det eller det programmet, förhindra eller förbjuda ett annat. Det gäller program som man har tyckt illa om. Det gäller uttalanden som man anser opassande. Alla vet med vilken skärpa sådana attacker har tillbakavisats. Det är inte från denna plats eller av kommunikationsministern eller någon annan utomstående som programmen i Sveriges Radio skall påverkas. En här i staden utkommande kvällstidning gjorde ett försök att påvisa hur olika grupper utövade påtryckningar mot Sveriges Radio. Detta försök misslyckades skändligen. Kampanjen visade tvärtom att företaget mycket väl hävdat sin självständighet. Om man nu kan slå fast att Sveriges Radio väl stått emot alla försök till inblandning utifrån — varför skall man då ta risken att släppa loss ekonomiska och andra intressegrupper som via reklam och finansieringsvägen kan påverka programutformningen? Det har talats mycket och vackert om fri etablering, om fri radio och television. Detta är ingenting annat än honnörsord, som jag tycker att förespråkarna för kommersiell finansiering har mycket ringa täckning för. Vems intressen är det egentligen man företräder? Hade jag hört herr Hedlunds anförande här, innan jag preparerade detta inlägg, skulle jag ha citerat honom i stället för Herbert Hoover, som i en radiolag 1925 lade grunden till den amerikanska expansionen på etermediaområdet. Han gjorde där klart att han, när han talade om friheten, avsåg publikens och lyssnarnas frihet att ta del av alla tillgängliga fakta och viktiga problemställningar. Detta var precis vad herr Hedlund syftade till. Det var endast sekundärt som han var intresserad av radiobolagens frihet, friheten att tillfredsställa sina egna och ägarnas behov eller friheten att möta önskemål från en snäv sektor av samhället. Det kan och kunde inte vara en förstahandsfråga. Man har gjort gällande att om den andra TV-kanalen skulle anordnas så som reservanterna har tänkt sig, skulle detta öka yttrandefriheten. även på den punkten ber jag att få hänvisa till vad herr Hedlund sade. Vid närmare eftertanke kan ingen hålla fast vid påståendet att detta skulle leda till ökad yttrandefrihet. I det stora landet i väster, där det finns fri etableringsrätt, har man inte lyckats tillgodose publikens intresse och publikens krav på frihet att ta del av alla tillgängliga fakta och viktiga problemställningar. De kommersiella radiooch TV-bolagen däröver behandlar givetvis tittarna respektive lyssnarna som en kundkrets. Man drivs av den kommersiella ideologien, att publiken, som det heter, skall ha vad den begär. Man försöker finna den gemensamma nämnaren för enskilda gruppers och organisationers önskemål. Det är klart att vi i vårt land inte kan uppfylla alla önskemål som finns, men vi kan sträva efter att skapa en information som på ett allsidigt sätt belyser problemen. Målet skall inte vara att alltid söka vinna största möjliga publik för varje program, utan det bör vara att utforma varje budskap så, att det blir meningsfullt för så många människor som möjligt.

Man söker sig fram till en »smakens gemensamma nämnare». Det kan vara intressant att se hur man bedömer denna smakens gemensamma nämnare. Får jag, herr talman, försöka att belysa det genom att erinra kammarens ledamöter om den undersökning som sociologen Wilbur Schramm gjort. Han undersökte ett hundra godtyckligt utvalda TV timmar i den amerikanska produktionen.

Katalogen har en mycket lång fortsättning, men jag sätter punkt för denna uppräkning med en lejd mördare och en avrättning med giljotin. Som delegat i FN har jag haft tillfälle att under några månader studera amerikansk TV; jag har bott på hotell och haft TV på rummet. På grund av den fria etableringsrätten har jag då kunnat välja mellan 13 kanaler. Jag kan försäkra att hur man än skruvar på knapparna och tar in olika kanaler, så möter man ungefär samma mord, samma slagsmål och samma avföringspiller. Det sägs här att vi inte bör måla upp skräckbilder från Amerika utan i stället hämta exempel från andra länder. Jag tycker att Amerika är ett bra exempel eftersom man där har den fria etableringsrätt som reservanterna så småningom vill ha i detta land. De flesta förespråkarna för en reklamfinansierad TV hänvisar av någon anledning till England. Det är väl antagligen därför att den konservativa regeringen en gång förklarade att kommersiell TV i engelsk tappning inte skulle ha någon som helst likhet med det amerikanska systemet. Detta uttalande gjordes 1954. Åtta år senare konstaterade den brittiska radioutredningen under ordförandeskap av den liberale industrimannen sir Harry Pilkington att det kommersiella TV företaget inte lyckats förverkliga målsättningen att skapa god television. Det ingick aldrig i utredningens direktiv att eventuellt stoppa fortsatt reklam i TV, men man lyckades förhindra att den tredje TV-kanalen lämnades i kommersiella händer; den anförtroddes åt BBC. De amerikanska TV-bolagens fackorgan kommenterade denna händelse och sade därvid — och de hade säkert rätt — om engelsk reklam-TV: Man kan inte vara bara litet grand kommersiell; antingen är man det eller också är man det inte. Herr talman! Med hänsyn till den allsidiga belysning som frågan har fått och kommer att få nöjer jag mig med det anförda.
Herr talman! Ett överläggningsämne som litet grand kommit bort i sammanhanget är frågan om utseendet av radionämnden. Från högerhåll hade framställts yrkande om att nämnden skulle utses av riksdagen. Radionämnden måste finnas vare sig vi inför kommersiell TV eller har kvar monopol-TV; nämnden har i vilket fall som helst utomordentligt viktiga uppgifter. Jag förstår att kommunikationsministern inte är så förfärligt angelägen om att radionämnden skall utses av riksdagen så länge han får vara kommunikationsminister. Men hur blir det under en efterträdare från ett annat parti? Kommer man då från socialdemokratiskt håll att var lika angelägen om att regeringen skall utse detta organ, som ju har till sin mycket grannlaga uppgift att också kontrollera regeringens förhållande till Sveriges Radio? Det har sagts underliga saker här i kammaren i dag. Man har t.ex. påpekat att det finns alldeles för få tidningar och att det är synd att så många tidningar måst läggas ned — det har vederbörande alldeles rätt i — och att vi därför inte skall ha mer än ett radiooch TV-företag. Var finns logiken i detta resonemang? Borde man inte tvärtom säga, att eftersom vi har så få tidningar, måste vi ha många radiooch TV-företag? Vidare har man sagt, att man litar till den inre konkurrensen i mammutföretaget, till den inre debatten och den fria åsiktsbildningen i de olika kanalerna. Jag fruktar att det finns risk att kanalrösterna blir varandra mycket lika, så lika att vi får svårt att skilja den ena från den andra. Det ringer mig i öronen en strof ur Romeo och Julia: Det lärkan är, och icke näktergalen. Herr talman! Statsrådet Palme är ju en högt begåvad och insiktsfull man, men ekonomiska ting intresserar han sig uppenbarligen inte för. Han bryr sig inte om dem eller han förstår sig inte på dem — jag vet inte vilket. Han vill t.ex. inte tala om för svenska folket vad licenserna kommer att kosta. Han har helt misslyckats med att förstå herr Ohlins säkert pedagogiskt riktiga undervisning om reklamens roll och hur reklamfinansieringen sker. Han vill inte gå in på det besvärliga problemet beträffande prioriteringen av investeringarna, alltså de 450 miljoner kronor vi nu skall besluta att investera. Han tror vidare att ett fritt verkande TV-företag skulle åka snålskjuts på de 150 miljoner kronor som skall investeras i televerket, när det i stället uppenbarligen förhåller sig så att detta företag skulle betala alla sina kostnader och därmed också ränta och amortering av kapitalet. Nå, varför slösa tid på statsrådet Palme då det gäller ekonomien när han inte vill och inte kan förstå detta och när han tydligen inte längre ens är kvar här i kammaren? Låt oss i stället gå direkt till källan. Jag har i början av denna debatt hemställt att finansministern själv skulle komma hit och tala om vad han tycker i den stora investeringsfrågan. Han är inte heller närvarande i kammaren, men jag har sett honom här i huset. Om han nu hör min svaga stämma, vore jag tacksam om han ville komma hit och tala med oss!

Herr talman! Riksdagen har i dag att ta ställning till om vårt radiomonopol ytterligare skall skärpas och befästas, så att ett enda statskontrollerat företag i framtiden skall få rätten att sprida åsikter, politik, kultur och nyheter genom radio och TV. Liksom vid genomförandet av den s.k. piratradiolagen är tiden alltför knapp för att möjliggöra en ingående diskussion om föreliggande propositioner, vilka i mångt och mycket innehåller förslag, som till vissa delar måste framstå som ett ingrepp mot rådande frihet. Förra gången man skulle lagstifta skedde det under ganska uppseendeväckande former här i kammaren. Många av kammarens ledamöter hade rest hem med beskedet att ärendet skulle uppskjutas till efter påsken. Men det fanns några som ville något annat. Ärendet var ju redan behandlat i konselj och måste därför till allt pris klubbas igenom. Först i går vid middagstiden fick vi arma riksdagsledamöter utskottsutlåtandena i föreliggande ärende. Jag bara frågar mig: Hur skulle en riksdagsman hinna med att under gårdagen delta i de viktiga ärenden, som vi då hade att behandla, villabeskattningen och affärstidslagen, och samtidigt sätta sig in i en av 1960-talets viktigaste frågor? Var det meningen att vi skulle läsa utskottsutlåtandena i natt eller när skulle vi göra det? Nej, det hade nog varit bättre, herr talman, om vi hade fått skjuta litet på frågan. Man har nästan en känsla av att kommunikationsministern på allt sätt vill utnyttja brådskan inför påskoch julferier för att klubba igenom saker, som kanske hade fått en helt annan vändning, om mera tid hade stått till buds att ingående diskutera dem. Det är t.ex. fallet med denna viktiga fråga, vilken till stora delar har att göra med en av de mänskliga rättigheterna, nämligen yttrandefriheten. Den som i dag vill tubba på denna oerhört viktiga rättighet och rösta för monopol genom att t.ex. hänvisa till trängseln i etern befinner sig på felaktiga vägar. Vid genomförandet av den s.k. piratradiolagen talades mycket om trängseln i etern. Detta var huvudmotivet för att Radio Syd skulle förbjudas. Man påstod helt enkelt att det i etern inte fanns plats för flera radiooch TV sändare. Konsekvent undvek man mycket noga att nämna att Radio Syd sände på FM-bandet och att det t.ex. enbart utanför Malmö finns plats för 50—60 sändare på samma band. Även denna gång har vi under dagens lopp i en mängd sammanhang fått höra talas om trängseln i etern. Vad är då sanning? I en utredning har jag läst att man t.ex. i Amerika har 600 fria TV och radiosändare, vilka utan att störa varandra samsas i etern. Jag frågar mig, om inte etern är ungefär densamma i Sverige som i Amerika. Sverige har enligt Stockholmsplanen 1961 fått lov att disponera 10 VHF-kanaler och 48 UHF-kanaler. På VHF-bandet sändes för närvarande vårt enda TV program medan UHF-bandet utnyttjas för diverse försökssändningar. Tala inte om några begränsade utrymmen i etern! Tala i stället om begränsade förmyndaraktiga politiker, vilka i dessa frågor i mångt och mycket befinner sig kvar på 1920-talet och inte hunnit fram till år 1966—1967! Det finns inga tekniska hinder för olika programföretag inom radiooch TV-sektorn. Nej, det är inte tekniken som lägger hinder i vägen för en fri radiooch TV-verksamhet. Det förstår säkerligen herr Palme, som inte enbart vill monopolisera den tekniska rätten att sända utan också själva programverksamheten, d.v.s. til syvende og sidst yttrandefriheten och valfriheten för Sveriges folk att på annan väg få mottaga nyheter och åsikter. På allt sätt vill han också skydda Sveriges radios ensamrätt till distribution av nyheter, åsikter, kultur och underhållning. I lagförslaget har medtagits bestämmelser om att censur inte får förekomma. Det måste väl ändå anses vara en ironi, när man i samma lagförslag t.ex. vill förbjuda hittills lagliga och störningsfria trådsändningar. Innan jag kom till riksdagen trodde jag naivt nog att man här hade debatter för att man skulle övertyga och påverka varandra. Men jag har funnit att allt som oftast är frågorna avgjorda i förväg. Många av er, kära kolleger, säger att det verkliga riksdagsarbetet gör man i utskotten. Vad beträffar propositionerna om radions och TV:ns framtid i Sverige betvivlar jag det. Jag kan nämligen inte förstå hur man på den knappa tid som stått till buds hunnit att sätta sig in i 18 motioner. En liten parentes: Det är mycket som man finner ganska underligt i detta hus. Varför skall t.ex. inte alla riksdagsmän få åtminstone en utskottsplacering? Allmänheten klagar på alt vi riksdagsmän arbetar för litet och att vi har för mycket betalt. Arbetet göres i utskotten, säger många. Från detta ar bete utestänger man således människor som vill arbeta, säger jag. Många riksdagsmän sitter i både två och tre utskott, men oftast hinner de kanske bara verka i ett enda. Den som tillhör ett mindre parti eller ett så litet parti som jag är får inte verka alls. Nog borde det väl vara så, att den som blir vald til riksdagsman och detta därför att han har folkets förtroende verkligen bereds tillfälle till aktivt arbete för att företräda dessa väljare? Jag kommer faktiskt att motionera i denna fråga och mottar gärna medmotionärer som vill stödja ett så anständigt demokratiskt krav som att ombud valda av Sveriges folk får rätt att arbeta — i riksdagen. Men jag skall återgå till radions och TV:ns framtid. Jag är glad över att en utredning ändå sysslar med frågan om eventuell reklam i Sveriges radio-TV. En sådan reklam förekommer ju redan i vårt statskontrollerade medium, även om man då och då kallar det konsumentupplysning och annonsörerna därför inte behöver betala för reklamen. Var går gränsen mellan reklam och konsumentupplysning? När C. G. Hammarlund presenterar en bil, vilken sannolikt få konsumenter har råd att skaffa sig, med de ungefärliga orden »en snabb, snärtig kärra till ett vettigt pris», vad är det då om inte reklam? För några söndagar sedan tittade jag på ett program om nyutkomna barnböcker. Fonden utgjordes av två stora lådor. På den ena stod det »Rabén & Sjögren» och på den andra »Bokförlaget Saga». Där satt, vill jag minnas, Ulla Sjöblom och hon sade ungefär: Och så har det kommit ut en väldigt trevlig barnbok hos Rabén & Sjögren. Ja, vad är det som bultar i lådan här? Är det inte den lilla figuren Truls — eller Trils eller vad det nu var. Välkommen lilla Truls. Jaså du återkommer igen på bokförlaget Rabén & Sjögren? Hur skall vi karakterisera vad som häromdagen förekom i Pressfönstret, där man menade sig göra konsument upplysning i fråga om förstasidorna i de största städernas tidningar? Varför hade inte Skånska Dagbladet, som utges i Malmö, tagits med? Visst var tidningens förstasida den dagen illa gjord, men det var väl ändå inte skälet. Man kan fråga sig vilka principer som följdes beträffande ett sammanträde häromdagen inom <möbelbranschen. Därvid intervjuades en talesman för de små möbelhandlarna. Samtidigt intervjuades emellertid också Ikea-chefen. När programmets spelades upp på kvällen i TV visades bara Ikea-chefen, som promenerade omkring bland sina möbler och förevisade dessa. Är det reklam, är det konsumentupplysning eller enbart dirigering? Jag bara frågar. Vem avgör egentligen vem som får vara med i radio och TV? Personligen har jag den uppfattningen att ett fåtal människor på ett skrämmande enväldigt sätt har rätten att bestämma vilka program som skall visas i TV och på vilka tider det skall ske. Har vi en TV potentat, som exempelvis har till hobby att spara på bilder av cowboys och indianer, blir det bröderna Cartwright som körs i TV. När det gäller Hylands hörna tar man exempelvis inte hänsyn till barnfamiljerna. Barnen måste sitta uppe till mellan kl. 11 och 12 på lördagskvällen för att kunna se detta program. Det finns ingen möjlighet att få igenom önskemålet att programmet skulle sändas tidigare. Nej, alla vi föräldrar får i stället uppleva tråkiga söndagar med griniga barn. Vart skall då allmänheten vända sig för att få rättelse, och få sina synpunkter framförda? Skall man ringa till växeln på Sveriges Radio-TV och tala med någon växeltelefonist? Att det inte är någon mening med att ta upp sådana frågor i riksdagen, har vi fått höra vid många tillfällen. Skall vi klaga hos radionämnden? Ja, men till den kan man bara vända sig i efterhand när allting är över. Personligen har jag många gånger förvånats över den nonchalans och maktfullkomlighet, som vårt monopolföretag visat — ett företag för vilket i sista hand en enda man är ansvarig. Det är inte nog med att ett monopolföretag bestämmer vad Sveriges folk skall bjudas i form av nyheter, underhållning och kultur. Man kan till och med ibland få uppleva att företaget bestämmer över Sveriges riksdag. Herr Palme framhöll här i dag, att Sveriges Radio skulle vara ett av statsmakterna oberoende företag. Men jag finner att det ibland är Sveriges Radio, som nära nog styr över riksdagen. Låt mig ta ett exempel. Det finns regler för programverksamheten vid Sveriges Radio beträffande Politiska program.

Omständigheterna har således medfört att jag formellt är att betrakta som ett parti och som sådant också varit föremål för diskussioner här i riksdagen om partioch kanslistöd, för att nämna några exempel. I höstens val var det meningen att Medborgerlig Samling skulle ställa upp på ett flertal platser i Sverige. När inrikesdepartementet frågade hur många valkuvert etc. Medborgerlig Samling beräknade använda, beställde jag tre ton dylika försändelser. I en modern valrörelse är man emellertid till huvudsaklig del beroende av program i radio och TV, varför jag redan den 10 januari i år skrev till radiochefen och undrade vilken programtid som Medborgerlig Samling tilldelats i den kommande valkampanjen.

Vidare bad jag honom att vända sig till inrikesdepartementet för att få reda på Medborgerlig Samlings juridiska och konstitutionella ställning, men han skrev bara och uttalade som sin bestämda mening — det stod faktiskt så — att de rättigheter o.s. v. som jag erhållit som politiskt parti inte kunde beaktas av honom. Han underförstår tydligen att det inte alls har någon betydelse, att riksdagen betraktar mig som parti eller att jag på inrikesdepartementet är inregistrerad som sådant. Det var inte till fyllest, som han uttryckte det, att konstituera mig som ett politiskt parti för att få delta i de särskilda valprogrammen. Det är tydligen så, att Sveriges Radio bestämmer över Sveriges riksdag och regering i sådana frågor. Hur som helst, när jag på våren och försommaren bekantgjorde för mina vänner i Medborgerlig Samling, att vi inte fick någon programtid i radio och TV beslöt olika förtroendemän ute i landet att valrörelsen skulle inställas där. Enligt mitt förmenande har Sveriges Radios diktatur således på ett menligt sätt inverkat på ett demokratiskt val i vårt land.

Det är så sant som herr Palme sade i dag, nämligen att företag som Lamco kan få en rättelse till stånd, men att ingen privatperson kan mobilisera liknande resurser. Inte heller jag kunde mobilisera några resurser för att möta monopolradions övergrepp. Jag kunde givetvis, som jag först tänkte, ha sänt detta valtryck på tre ton till radiochefen, men jag är i grund och botten en ganska snäll man, så jag lagrade allt i min källare i förhoppning om att det nuvarande förmyndartänkandet och monopoliserandet ändå skall få en dödsstöt vid valet 1968. Herr talman! För mig har det alltid framstått som obehagligt och stridande mot de demokratiska grundförutsättningarna att ett fåtal människor bestämmer vad andra skall se och höra. Personligen har jag haft den känslan i mitt samarbete med Sveriges Radio — jag har gjort ett tiotal TV-filmer — att jag många gånger haft att göra med allenarådande och halvt diktatoriska chefer. Ett exempel: när en av mina första filmer skulle spelas hade jag lovats att få med en uppgift om ett postgirokonto, dit gåvor kunde sändas. Jag hade ju inte gjort filmen för att visa stackars lemlästade spetälska människor, utan för att hjälpa dem. Så dök det upp en radiopotentat som sade att jag inte fick konkurrera med radiohjälpen. Vad hjälpte det att jag frågade honom, hur man kan konkurrera om att rädda människoliv? Ja, jag blev så upprörd att jag talade på ett sådant sätt när filmtexten skulle »speakas» att Sveriges Radios växel blev nedringd. Först i de senare nyheterna, sedan allmänheten tvingat monopolföretaget till det, lämnade man uppgift om postgirokontot. Jag skulle kunna berätta åtskilliga sådana exempel, men jag nöjer mig med att konstatera att vi vanliga människor har mycket litet att säga till om i Sveriges Radio. även våra folkrörelser — religiösa, fackliga och politiska — har mycket litet att säga till om. Och ändå måste det vara av yttersta vikt för Sveriges Radio att ha en bred förankring hos allmänheten och att denna allmänhet på ett bättre sätt än nu kan göra sitt inflytande gällande när det gäller programval och programverksamhet. Av den orsaken har jag i denna kammare väckt motion om inrättandet av ett programråd, som skulle fungera som ett rådgivande kontaktorgan mellan allmänheten och Sveriges Radio i dess programverksamhet. Givetvis skulle detta råd inte få utöva någon censur. Som namnet anger skulle det bara vara fråga om en rådgivande kontakt. Utredningen har tillstyrkt ett liknande förslag, men departementschefen och utskottet har gått emot motionen. Utskottet skriver att ett sådant programråd skulle verka »olyckligt, förhindrande och försvårande för verksamhetens obundna utövande». Man vill tydligen fortsätta som hittills, att ett fåtal människor utan nämnvärd förankring i folkdjupet och utan att ta råd av andra än sig själva skall bestämma om och servera allmänheten program i radio och TV. Men liksom alla andra måste ju även dessa människor ha behov av råd. Det visar inte minst de många gånger undermåliga program vi nu får se i TV. Utskottet skriver att det redan finns programkommittéer i Sveriges Radio. Javisst har man en av egna tjänstemän tillsatt kommitté, som inte gör officiella utredningar — och som tydligen många gånger kommer till direkt felaktiga resultat. Annars skulle vi väl inte bjudas så mycket dravel som vi nu ibland får se. I en annan motion har herr Sjöholm och jag betonat vikten av att en kommande utredning rörande reklamfinansierad TV får tillgång till erforderlig apparatur för att genom provsändningar vinna erfarenhet och sedan rätt kunna bedöma värdet av reklamfinansierad TV. Vad skall man annars grunda sina uttalanden på? I ytterligare en annan motion har vi yrkat att introduktionen av färg-TV skall ske vid årsskiftet 1969—1970. Samma synpunkter har också tidigare framförts i debatten, och då med hänsyn till den kostnadsbesparing detta skulle innebära för konsumenterna och för den nödvändiga planeringen i vår inhemska industri. Jag skall därför inte nu orda vidare i denna sak.

Han skulle tillverka ett yxskaft, och han täljde så mycket och länge att han till slut bara fick en tandpetare kvar. Jag vill nu också använda liknelsen om Kronblom och säga att herr Palme har systematiskt yxat till sig en idealbild, där allt som har med konkurrens och valfrihet i etern att göra har yxats bort bit för bit. Först var det trängseln i etern som motiverade piratradiolagen. Men nu nöjer man sig inte med att bara monopolisera sändningarna, nu skall man också monopolisera rätten att sända program, oavsett om det sker i etern eller per tråd. 1959 års internationella telekonvention säger emellertid klart och tydligt ifrån, att med radiosändning menas inte trådsändning. Hur skulle nu herr Palme komma ifrån detta? Jo, för att få den nya lagen att bli mera samstämd skapar han ett nytt begrepp, rundradiosändning, i vilket innefattas både trådsändning och sändning i etern. Departementschefen klargör också tydligt i propositionen att något tal om utrymme i etern inte kan åberopas beträffande trådsändning. Trådsändning kan ju inte heller störa någon enda människa. Vart vill han då komma? Jo, man är helt enkelt rädd för att det skall bli konkurrens och för att människor skall kunna välja sina program i radio eller TV.

Det nya lagförslaget är mycket svårtolkat. Man sysslar bl.a. med begreppet »allmänheten». Utredningsmannen konstaterar att en större allmänhet utgör en vidare krets än allmänheten och att det kvantitativa kännemärket är att gruppens absoluta antal är stort. Det är nästan så att man först trodde att man läste Grönköpings Veckoblad. Statsrådet Palme däremot klipper av hela diskussionen genom att förklara att begreppet allmänheten bör användas i lagstiftningen, och han gör tolkningen att en krets personer som på en gång är liten och sluten inte kan räknas till allmänheten. Ligger man på sjukhus, får man enligt den nya lagen höra trådsändningar. Här bör man, för att citera statsrådet, »tala om en sluten krets, eftersom de personer som ingår i den utgör en från andra avgränsad grupp som uppstått genom att medlemmarna befinner sig i en likartad situation eller har ett påtagligt gemensamt intresse». Jag får väl förmoda att det gemensamma intresset är att samtliga medlemmar i gruppen på sjukhuset vill bli friska så snart som möjligt. De som bor i ett bostadsområde kan däremot inte räknas som en sluten krets, även om de tillhör en bostadsförening. Enligt statsrådet Palme måste förutsättningen »för att viss programverksamhet skall kunna drivas utan att inkräkta på ensamrätten vara att medlemmarna i den slutna kretsen inte kommit samman endast för att lyssna på eller se program som anordnats i verksamheten». Jag tror att de flesta människor som t.ex. flyttat till kvarteret Kronprinsen i Malmö har ett påtagligt gemensamt intresse. De har skaffat sig en bostad i dessa bostadsbristens dagar och vill bo bra. Det intresset räcker tydligen inte. Men hade de legat på sjukhus och varit sjuka tillsammans, hade deras intresse av att bli friska räckt för att de skulle få se privat trådsändning. I bostadshus kan man ju tillhöra en bostadsförening, en fritidsklubb etc., men det räcker inte för att man skall få se fria TV-sändningar. Däremot får man konstigt nog på båtar och andra färdmedel i framtiden se trådbunden radio och TV, om den nya lagen går igenom. I det fallet menar alltså departementschefen, att passagerarna är »en sluten krets vars medlemmar är förenade genom en påtaglig gemenskap». Vad kan man då ha för gemenskap? På statens järnvägars fartyg Gripen, som trafikerar linjen Malmö—Köpenhamn, har man trådsänd TV. Visserligen har människorna en gemenskap, nämligen den att de så fort som möjligt vill åka över till Köpenhamn för att ett tag få komma bort från vårt många gånger krångliga Sverige. I en bostadsrättsförening däremot är det fråga om en i verklig mening sluten krets, ty folk bor ju stadigvarande i ifrågavarande fastighet. Men hur många människor åker inte över Öresund? Jo, det är miljoner människor under en säsong, och de anses alltså vara förbundna i en gemenskap. Varför gäller dessa särbestämmelser för fartyg? Det kan väl inte vara så, att staten givit koncession till det privata bolaget i Malmö, Informations-TV, att sända på Gripen och de andra öre sundsfartygen och att man genom kontrakt är bunden även i fortsättningen? Nu har man under alla förhållanden mycket bråttom att genomföra lagen och får då göra vissa undantag — ty det finns ju undantag i lagförslaget som går ut på att företag som bedrev trådradioverksamhet den 31 oktober 1966 skall få fortsätta. Hur kan man över huvud taget stifta lagar som kriminaliserar trådsändning men medger att företag, som så att säga var kriminella vid lagens tillkomst, får fortsätta med sin »kriminella» verksamhet? Undantag görs alltså för företaget i Malmö och för ett par till. Det blir ett monopol i monopolet. Den som velat följa lagar och förordningar och därför väntat med att starta trådsändning, blir straffad om han nu börjar sända, men den djärve affärsmannen, som startat tidigare blir premierad. Det har flera gånger i dag framhållits att de tekniska förutsättningarna blir större och större och att vi därmed får allt vidare möjligheter att överföra nyheter, åsikter och underhållning. De som tror att de i dag endast skall rösta i en teknisk lämplighetsfråga får dock inte glömma bort, att det är en stor frihetssak man förråder, om man lägger sin röst för ett statligt förmyndartänkande, som vill monopolisera rätten att sprida åsikter, information, underhållning och nyheter. Herr talman!

Herr talman! Det behöver knappast framhållas vilken oerhörd betydelse sådana massmedia som radio och TV har för ett folk och vilken möjlighet de besitter, när det gäller att förmedla åsik ter och smakriktningar till medborgarna. Desto större är givetvis ansvaret för det företag som handhar verksamheten, framför allt när det är fråga om ett monopol. Alltsedan reguljära sändningar började i vårt land år 1925 har vi ju haft ett sådant radiomonopol, och proposition 136 följer helt traditionen. Sedan Holland och Schweiz i fjol införde reklam i TV är det numera i Europa bara de skandinaviska länderna Sverige, Norge och Danmark, som håller sig med reklamfri TV. Dessa kontroversiella frågor, som i stort sett inte fick behandlas i radioutredningen, har tagits upp i olika motioner och i reservation 2 till statsutskottets utlåtande nr 163, vilken jag biträtt. Där yrkas på snabbutredning om ett fristående reklamfinansierat TV-2. Frågan har berörts i tidigare inlägg, och jag skall därför inte vidare uppehålla mig vid den. I motion II: 955 — väckt av herr Zetterberg och mig och likalydande med motion I: 783 — behandlas de religiösa programmen i radio och TV. Av de där framställda yrkandena har ett par biträtts av statsutskottet. Sålunda har utskottet i fråga om den för efterhandsgranskning avsedda radionämnden höjt antalet ledamöter från i propositionen föreslagna fem till sju. Föreskriften att ordföranden skall ha juridisk kompetens föreslås ävenledes slopad. Det är av vikt att representanter för folkrörelserna och företrädare för de program som berörts i vår motion tas med i nämnden. Det programråd som vi i vår motion begärt för dessa religiösa program skulle enligt vår mening vara ett gott rådgivande organ och ge kontaktmöjlighet för de stora grupper som det här gäller. Någon censurinstans är det alltså inte tal om. För närvarande finns ju — som utskottet angivit och som herr Karlsson i Olofström särskilt underströk — för dessa program en särskild kommitté, mer eller mindre offi ciell. Jag har fullt förtroende för representanterna i denna kommitté och anser det också betydelsefullt att utskottet i sin skrivning förutsätter att denna kommitté skall fortsätta sitt arbete. Eftersom tidigare inget sagts officiellt härom anser jag detta uttalande tillfredsställande. Jag har därför inget särskilt yrkande utan vill endast uttala den förhoppningen, att programkommittén skall effektivisera sin verksamhet och komma att fungera som det programråd vi uttalat oss för. I fråga om en särskild avdelning för dessa program har vi i motionen framhållit att en sådan — naturligtvis med tillräcklig bemanning — bättre skulle kunna bevaka detta område. Utskottet har ansett att dylika organisatoriska frågor bör ankomma på företagets ledning och prövas inom ramen för programverksamhetens allmänna inriktning och enligt utformningen av avtalet mellan staten och företaget. I det särskilda yttrande jag lagt fram i statsutskottet och som undertecknats av tio utskottsledamöter har vi framhållit, att önskemålen för en sådan avdelning uppenbarligen kan tillgodoses genom avtalet mellan staten och Sveriges Radio samt av företagets ledning.

I TV förfogar gudstjänstsektionen över cirka 40 timmar årligen eller knappt 2 procent av den totala sändningstiden. Det är angeläget att de religiösa programmen inte får ytterligare procentuell eftersläpning utan i stället i och med denna utvidgning får del av de utökade möjligheterna. kyrkor och samfund, har en mycket stor lyssnarskara — enligt en undersökning rör det sig ofta om cirka två miljoner människor. Dessa program medför också jämförelsevis låga kostnader, eftersom kyrkor och samlingslokaler och i stor utsträckning även medverkande fritt ställs till förfogande. Vad vi i vår motion särskilt framhållit som önskemål — som jag hoppas företagsledningen skall behjärta — är flera reportage och program från kyrkornas och samfundens söndagsskol-, barn-, ungdomsoch studieverksamhet, liksom från utbildningsoch biståndsverksamheten i utvecklingsländerna. Debatten i frågor rörande religion och livsåskådning bör såsom radioutredningen betonade bättre återspeglas i radio och TV.

På sid. 28 i sitt utlåtande nr 1 har det sammansatta konstitutionsoch tredje lagutskottet med anledning av motioner uttalat att programutformningen bör »präglas av hänsynstagande till skilda åsiktsriktningar i religiösa och etiska frågor». Jag anser det värdefullt, inte minst med tanke på vad som passerat i radio och TV, att riksdagen gör detta uttalande. I övrigt kommer jag att biträda reservationerna till detta utlåtande liksom också reservationen till sammansatta konstitutionsoch första lagutskottets utlåtande nr 1. Herr talman! Jag vill till sist uttrycka den förhoppningen att den företagsledning som skall svara för den framtida radiooch TV-verksamheten skall besinna sitt stora ansvar och söka ge vårt folk goda och i verklig mening kul turellt och religiöst uppbyggande program. då enligt utfärdat anslag detta plenum komme att fortsättas.

Herr talman! Under tio år har vårt lands mest lysande statsvetenskapsman, Herbert Tingsten, sökt övertyga oss om att vi lever i en ideologisk idyll. Våra politiska uppfattningar har, hävdar han, undergått en utjämning, och det är bara på högtidsdagarna som vi tar fram våra gamla fanor för att sedan åter ställa dem i garderoberna. Vi som upplevde striderna kring ATP-reformen 1957—1960 har väl haft svårt att ansluta oss till Tingstens teser, men andra har säkert satt tro till dem, i varje fall vad det gäller 1960-talet. Men så blottar den materia som vi i dag har framför oss en djup skiljelinje mellan två synsätt. Reservanterna från högern och folkpartiet ger uttryck för en stark tilltro till de enskilda kapitalintressenas förmåga inte bara när det gäller näringslivet i allmänhet utan även när det gäller denna i vidaste mening kulturskapande aktivitet. Det är yttrandefriheten det gäller, har det sagts. En »fri radio» uppfattas av reservanterna som en garant härvidlag. Samhället som ägare av radio och TV anses däremot leda till bundenhet och maktfullkomlighet. Nu är det väl inte så lätt att i vårt land vinna tilltro för påståendet, att stora bolag — och det är väl bara sådana som kan komma i fråga som reklamköpare — skulle vara frihetens värn. En sådan uppfattning ger uttryck för en kapitalistisk romantik, som i USA har företrädare men som i denna avancerade form är sällsynt i Europa. Några talare har givit exempel på den maktfullkomlighet och det godtycke som kan förekomma inom Sveri ges Radio. Trots alla förtroendeförklaringar är det naturligtvis ingen som vill bestrida att det förekommit misstag av skilda slag. Men det vore djärvt av dem som önskar en kommersiell TV att, såsom skett i denna debatt, utlova att ev. kommersiell TV inte kommer att göra samma misstag som den nuvarande. Därtill kommer emellertid en avgörande skillnad. Om Rabén & Sjögren eller IKEA kommit att få för mycket reklam såsom antytts, så ligger det inget system i detta. Dessa disproportioner beror på mänsklig ofullkomlighet. Läget skulle vara ett helt annat om de sagda storföretagen var annonsörer i ett kommersiellt TV-företag. Då vore det säkerligen i längden svårt att förhindra ett systematiskt inflytande på en programinramning av deras annonser vilken svarade mot beställarnas önskemål. Även om förespråkarna för en kommersiell TV vill förhindra ett sådant inflytande, blir säkerligen trycket från annonsörerna i längden svårt att motstå. De med programmen missnöjda, vilka herr Rubin talade om, får säkerligen även om vi skulle få ett kommersiellt TV-företag — när de ringer på söndagarna för att klaga på programmen, samtala med en telefonist. Maktfullkomliga tjänstemän kommer vi nog aldrig att undgå här på jorden. Men tjänstemännen kan vara antingen företrädare för endast allmänheten eller för både lyssnare och annonsörer. I det sammanhanget skule jag vilja understryka att jag tillhör dem som — trots att en utredning för närvarande undersöker möjligheterna av vissa inslag av kommersiell natur i våra TV program — tror att det skulle vara ett misstag att tillåta sådana inslag. Inte ens ett lillfinger bör räckas åt makter som sedan tar hela handen. Jag gladde mig därför åt ett citat som herr Bengtsson i Varberg anförde från amerikansk källa: »Man kan inte vara litet kommersiell.» Jag tror att det var herr Cassel som förvånade sig över att man i diskussionen förde in tidningssituationen i vårt land. Han ansåg, om jag fattade honom rätt, att det förhållandet att vi tenderar att få ett tidningsmonopol i stora delar av vårt land är ett argument mot ensamrätten för Sveriges Radio, som han givetvis kallade för »monopolradio». Han kom fram till sin slutsats genom ett semantiskt trolleri. Ett tidningsmonopol innebär ju att vissa meningsriktningar får möjlighet att genom de dominerande tidningarna dagligen göra propaganda för sina åsikter. En samhällsägd television skall däremot enligt instruktionerna ge utrymme för skilda meningsriktningar i politiskt och kulturellt avseende. Den blir alltså i stället ett korrektiv till det ensidiga tidningsmonopolet. Ett fåtal tidningars allt snabbare erövring av hela landets läsekrets gör det särskilt angeläget att radiooch TV-företaget är obundet, så att den allsidighet man inte kan och bör begära av en tidning kan fordras av Sveriges Radio-TV. Så, herr talman, vill jag säga några ord om den motion som herr Nelander och jag som företrädare för riksdagens kristna grupp har väckt. Herr Nelander anslöt sig i sitt anförande till folkpartiets syn på ensamrätten för Sveriges Radio-TV att handha programverksamheten. Den uppfattningen kan jag, som framgått av vad jag redan sagt, inte dela. Men eftersom vi med våra skilda utgångspunkter kunnat enas om samma motion vill jag med några ord kommentera den. Det är då onödigt att upprepa vad herr Hamrin i Jönköping och herr Nelander sagt om värdet och uppskattningen av de religiösa programmen och om deras ställning i dag. Herr Nelander och jag har också i vår motion framhävt betydelsen av att man i radio och TV inte bara sänder gudstjänster och andaktsstunder utan också inslag från det mångförgrenade arbete som bedrivs i våra samfund bl.a. i söndagsskolor, studiecirklar etc. Jag vill också instämma i herr Nelanders önskan om en särskild avdelning för de religiösa programmen; en sådan önskan har vi också framfört i vår motion. Vi böjer oss emellertid för utskottets be "dömning att frågor av denna art bör få lösas inom företaget. För en fortsatt utveckling av denna programverksamhet är det dock säkerligen nödvändigt att de religiösa programmen omhänderhas av en väl bemannad avdelning. Att verksamheten har fungerat och fungerar så pass väl som den gör hänger otvivelaktigt samman med att den för dessa program närmast ansvarige är en av Sveriges Radios mest erfarna och betrodda tjänstemän med stort inflytande. Men denna omständighet kan ju inte utgöra någon garanti för framtiden. Häromåret skedde, efter framstälningar från skilda håll, en personalförstärkning på denna avdelning, om man nu kan kalla det så; man hade på känn att redan denna utvidgning då tedde sig en smula äventyrlig. Det vore till stor skada för hela området om upprättandet av en särskild avdelning skulle komma att bli en prestigefråga. Antalet andaktsstunder av skilda slag uppgår numera till ca 1100 per år. Om en så omfattande verksamhet skall kunna hållas vital, måste den ledas av ett team som inspirerar, förmedlar uppslag och experimenterar. Endast i begränsad utsträckning är det möjligt för några få jäktade personer att åstadkomma detta, även om de får hjälp här och var ute i distrikten. Det finns emellertid inte bara ett behov av program av den traditionella typen, kompletterade med sådana reportage som omnämns i motionen. Det finns också ett behov av debattprogram. Särskilt vi som har en kristen livsuppfattning måste vara beredda på att det vi håller heligt bestrids och bekämpas i dessa program. Kravet på profana morgonandakter som alternativ till religiösa är befogat. Förslaget bör realiseras i den mån så är möjligt. Vi får acceptera att också företrädare för motsatta meningen får träda fram i detta medium i öppen debatt eller under andra former. Jag kommer att se med tillfredsställelse att radio och TV i framtiden låter livsåskådningsmönstren ställas bredvid varandra i ännu större utsträckning än nu. Därmed är inte sagt att varje form av polemik mot oliktänkande bör godtas. Av radioutredningen har på ett utmärkt sätt framgått att hånfulla och kränkande uttalanden inte bör tillåtas ens under debatter. Personligen tar jag avstånd från ropen på censur när det gäller det tryckta ordet. Ingen skall behöva betala licens för att få sitta i sitt vardagsrum på underhållningtid och från radio eller TV mötas av tarvligheter och hånfullheter mot en ärligt omfattad övertygelse. Om människor frivilligt går och köper böcker om jordisk eller himmelsk kärlek eller kärleks motsats, det må vara deras sak. De väljer frivilligt. Men TV-mediet, ej ens med två kanaler, ger ej denna frihet. Den radioansvarighetslag, vilken vi i ett sammansatt konstitutionsoch första lagutskott har godtagit, innehåller bestämmelser om en »programansvarig» för varje program. Det finns väl anledning tro, att denna anordning skall visa sig leda till soberhet på områden som hittills varit föremål för understundom befogad kritik. Slutligen! I remissvaren på radioutredningen uttalade sig folkbildningsorganisationerna mycket positivt om den särskilda rundradion som utredningen föreslog. Inom folkbildningen knöt man stora förhoppningar till denna organisation, inte minst mot den bakgrunden att folkbildningen framför allt i studiecirkelverksamhetens form hittills blivit ytterst snävt behandlad i Sveriges Radio. Det är dock omkring en miljon svenska medborgare, som är engagerade i studiearbete i studieförbundens regi.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

Herr talman! Det var med en viss tvekan som svenska folket i början på detta sekel anammade ordet radio som synonym för begreppet trådlös kommunikation. Betydelsen av ordet kvarstår än i dag, även om vi nu kan konstatera att en stor del av den tvekan som då gjorde sig gällande säkert berodde på en allmän förvåning över den praktiska upplevelsen av de elektromagnetiska vågorna i dåtidens kristallmottagare med hörlurar. I 1946 års radiolag finns inte heller definierat vad som menas med radiovågor. Rent praktiskt har man arbetat efter den princip som kom till uttryck i radioreglementet av 1959 års internationella telekonvention, nämligen att radiovågor är elektromagnetiska vågor som fortplantar sig i rymden utan ledare. Departementschefen har nu inför skrivandet av en ny radiolag insett möjligheten att införa en egen definition av begreppet rundradio. Det finns naturligtvis olika sätt att skapa ett monopol. Man kan vara så överlägset bra, att all konkurrens blir meningslös. Men det absoluta monopolet når man bara genom lagstiftning. Då är det inte bara meningslöst utan också omöjligt att konkurrera. Ju fullständigare lagstiftningen är, desto bättre har man kringgärdat monopolet. Regeringen har här som jag ser det lyckats i detta sitt uppsåt. Medan svensk lagstiftning i allmänhet bygger på principen att stifta lagar med i och för sig generell giltighet och därtill, om så erfordras foga kompletterande särbestämmelser om lagens giltighet, står vi nu inför att antaga en lag om vilken man med fog kan säga, att dess giltighet är så allmän att man med nödtvång måste definiera åtskilliga områden där den inte skall gälla. Denna lag bygger på departementschefens hemgjorda definition av begreppet rundradio, täckande såväl trådlös sändning som trådsändning till en större allmänhet. Man har här gjort ett avsteg från den internationella överenskommelsen om trängseln i etern som enda gällande skäl till varför en fri sändning på olika våglängdsområden inte kan tillåtas. Naturligtvis står det departementschefen fritt att lägga fram förslag till en sådan lag. Samtidigt må det vara en stor del av svenska folket tillåtet att förundra sig däröver och vilja undersöka motivet till den begränsning av yttrandefriheten som det innebär att innesluta all form av trådradiosändning till en större allmänhet i monopolet. En klar bild av detta motiv ger Sveriges Radios remissvar till radioutredningen. Inom parentes vill jag peka på att Sveriges Radio använder ordet rundradio i just dess ursprungliga och hittills allmänna betydelse.

Jag skulle t.o.m. vilja tyda det så att man di rekt erkänner att ett fristående programbolag skulle ha större förutsättningar att tillfredsställa konsumenternas Önskningar. Ty det kan väl inte vara så, att man ger ett underbetyg åt konsumenternas förmåga att välja sin konsumtion och genom förmyndardirektiv prackar på oss vad vi inte vill ha. Förslaget om avskaffande av programrådet, som dock haft en rådgivande funktion för programverksamheten, pekar på en utveckling i den riktningen. Konsumenternas valfrihet kommer inte att bli mycket större efter införandet av program 2. Den värsta hungern stillas kanske av sillpudding och sagosoppa, men även om man växlar ordningsföljd blir menyn enformig. Låt mig där nämna den inverkan som Radio Syd hade på tillkomsten av melodiradion i dess nuvarande omfattning. Där fick en stor grupp lyssnare möjlighet att visa vad de ville ha, och just konkurrensen tvingade Sveriges Radio till en utökning av sändningstiden och en omläggning av programmens utformning. Jag påpekade förut den stora möda man gjort sig för att säkra monopolet medelst lagstiftning. Men denna lagstiftning har sin geografiska begränsning. Utvecklingen går fort, och låt mig erinra om vårt lands anslutning till överenskommelsen om ett provisoriskt arrangemang för ett världsomspännande kommersiellt telesatellitsystem och de konsekvenser detta kan få för en internationalisering av telekommunikationerna. De i dag nådda erfarenheterna visar att problemen inte längre är av huvudsakligen teknisk natur utan av ekonomisk. De flesta televisionssändningar som hittills gjorts från kontinent till kontinent har gått över satelliter på relativt låg höjd, vilkas hastighet varit sådan att de endast kunnat utnyttjas för en kortare sändningstid. I framtiden kommer man att använda sig av satelliter på en sådan höjd att hastigheten är synkron med jordrotationen, varigenom de ger möjlighet till kontinuerlig sändning över stora delar av jordklotet. Då satelliterna hittills fått sin energi av solbatterier blir effekten beroende av satellitens storlek. Early Bird ger i dag en effekt av 10 kW, vilket inte är tillräckligt för en utmärkt sändning med så stora avstånd till jorden. För att få tillräcklig energi kan man naturligtvis göra satelliterna enormt stora, men man räknar knappast med att detta kommer att lösa problemen. I stället undersöker man andra möjligheter att alstra energi på satelliten och det är realistiskt att tänka sig att framtidens synkrona telesatelliter kommer att få sin energiförsörjning av atomkraftverk. Vi vet alla att kostnaderna för projekt av detta slag är stora. Dessutom ställer sig markinstallationerna dyrbara. Kommunikationerna med satelliterna sker över centimeterbandet, medan televisionen använder sig av våglängder på omkring en meter, och transformering blir nödvändig för mottagning på våra vanliga mottagare. Herr talman! Det finns ett skäl till att jag har velat påtala de svårigheter som råder och de investeringar som måste göras inför de globala telekommunikationerna. Jag har därmed velat visa att dröjsmålet med internationella kommunikationer av detta slag inte tyder på att man inte kan lösa problemen. Tvärtom måste ett långsiktigt perspektiv ta hänsyn till de tekniska landvinningar som redan gjorts och till det förhållandet att det endast är en tidsfråga innan stormakterna kommer att praktiskt utnyttja sina kunskaper. Detta kommer också för oss att få konsekvenser. Vi kommer att få fri tillgång till TV-program från flera olika länder. Givetvis kan ett monopol drivas så långt att en kontroll av mottagarapparaterna förhindrar dessa att ta in andra än av Sveriges Radio producerade eller utsända program, men så långt gående restriktioner torde vara totalitära staters privilegium. Det går inte heller att blunda för att utvecklingen går framåt även på andra områden. Själva utrymmet i etern växer inte, men vår förmåga att utnyttja det befintliga utrymmet är i ständigt stigande. Det är inte mycket mer än fem år sedan man kunde nästan fördubbla antalet TV-stationer på VHF-banden — d. v. s. på decimetervåglängderna — genom att använda horisontal och vertikal polarisation och dessutom låta stationer på samma sändningskanal använda något olika bärvågsfrekvenser. Under det att man när rundradion var ny endast nyttjade frekvenser på upptill 0,3 MHz var det 40 år senare aktuellt att vid 1961 års europeiska rundradiokonferens fördela frekvenser på upp till 855 MHz. Ett ytterligare kliv uppåt är i högsta grad aktuellt, och det torde endast vara en tidsfråga innan en fördelning sker av frekvensområdet upp till 960 MHz, vilket redan är tillgängligt. Teknisk expertis i Sverige ställer sig också mycket positiv till att vi även i vårt land skulle utnyttja detta frekvensområde för TV-sändning. Tekniska möjligheter finns till en mycket stor utbyggnad av TV och radioverksamheten, och det förefaller mig obegripligt att de ansvariga inom kommunikationsdepartementet inte velat inse detta. I stället försöker man krypa bakom yttranden, som var vetenskapligt giltiga för decennier sedan, och försöker på varje sätt undvika att befatta sig med de tekniskt vetenskapliga resultat, vilka i dag är ett faktum. Statsrådet Palme har i hänförda ordalag talat om gåvan till svenska folket av ett andra program inom monopolets ram. Men han döljer med detta tal att de tekniska resurserna medger fler program redan i dag enligt de bestämmelser, som anges i Regional Agreement for European Broadcasting Area. Visst är detta, såsom jag framhållit, ett ekonomiskt problem. Men all teknisk utveckling är beroende av ekono miska förhållanden. Så var det också på pressens område. En monopoliserad press sedan långt tillbaka skulle kanske haft den konsekvensen, att Postoch Inrikes Tidningar hade fått svara för all dagspress år 1966. I dag har vi över hundratalet dagstidningar. Varför skulle inte lokala TV-stationer på samma sätt kunna få bli en realitet? Det ekonomiska ansvaret därför har diskuterats tidigare i dag, och jag skall inte förlänga debatten med att åter relatera de olika möjligheterna. Högerpartiet har i sin motion i denna fråga anvisat en väg att gå. För ett tredje program kan andra möjligheter tänkas. Statsutskottet måste också ha varit medvetet om att Eurovisionen liksom andra programbolag i framtiden kommer att etablera egna förbindelsesträckor, där enskilda intressenter kommer att kunna hyra sändningstid, för att på detta sätt nå ut över geografiskt starkt spridda områden. Svenskspråkiga sändningar kommer att kunna ske från andra länder liksom program redan nu kan sändas från utländska fartyg utanför svenskt territorialvatten och konkurrera med det svenska radiomonopolet. Herr talman! Jag beklagar Sveriges Radios och kommunikationsministerns gemensamma rädsla för fri konkurrens. Vi konsumenter kommer att dyrt få betala den med höga kostnader och en i alla avseenden mindre valfrihet.

Herr talman! Det var mycket intressant att lyssna till fru Sundbergs förhandsannonserade inlägg, som gav anledning till vissa reflexioner. Jag kan emellertid inte se, att det innehåller någonting nytt utövar vad vi fick veta i första lagutskottet under våren, när vi diskuterade piratradiolagstiftningen. Det hade tillkallats en professor från Göteborg som talade om dessa frågor, varvid det visade sig att det var en hel rad av komplikationer som man inte tagit hänsyn till. Jag kan nämna ett sådant problem som störningarna mot dessa satellitsänd ningar, vilka störningar säkert skulle komma att uppsändas i Europa.

Det är ganska betecknande att fru Sundbergs partivänner i statsutskottets utlåtande nr 163 har uttalat sig mycket försiktigt. De framhåller nämligen följande: »Redan ett mer tekniskt fullgånget utnyttjande av de frekvenser som där tilldelades oss skulle kunna ge utrymme för fler program. Dessutom kommer med stor sannolikhet nya tekpiska rön att inom en tämligen nära framtid ge oss väsentligt vidgat utrymme i etern.» Det är också typiskt för fru Sundbergs inlägg att hon framhåller Sveriges Radios yttrande som särskilt betänkligt. Men jag vill framhålla att varken propositionen eller utskottens talesmän här i debatten på något sätt har understrukit Sveriges Radios uttalande eller gjort detta till sitt. Det yttrandet står varken Kungl. Maj:t eller utskotten för. Det är betecknande för fru Sundbergs provinsiella betraktelsesätt att hon gör gällande att det var Radio Syd som tvingade fram melodiradion. Tidigare har det alltid i den borgerliga propagandan hetat att det var Radio Nord som tvingade fram den. Men allting kan ju ses på olika sätt beroende på var i landet man befinner sig.
Herr talman! Vad förannonseringen av mitt anförande angår är jag helt oskyldig. Om det intresserar herr Johansson i Trollhättan, torde den annonserande bättre än jag kunna tala om varför han förannonserade. Om jag sedan något skall kommentera ett par saker som herr Johansson tog upp, så sade herr Johansson bl.a. att högerpartiet inte har talat om de tekniska landvinningarna i framtiden. Men det står mycket klart utsagt i vår motion att vi just på grund av dessa tekniska landvinningar kan vänta oss att ett monopol i praktiken inte kommer att kunna upprätthållas i vad avser möjligheterna för den svenske medborgaren samt att tekniska möjligheter föreligger för svenska sändningar från främmande länder. Sedan skall jag här inte förlänga den ekonomiska diskussionen. Men åtskilliga talare har under debatten i dag klart, tydligt och med exempel från bl.a. USA och England visat hur de privatfinansierade radiooch TV-bolagen har lyckats i två avseenden. De har lyckats framställa program till betydligt lägre kostnad än vi kunnat göra här i Sverige. Vi har också legat sjua från botten i hela Västeuropa när det gäller sändningstider, och flera länder har nu gått förbi oss. Det är inte otänkbart att vi i dag ligger bland de tre sista länderna i Västeuropa. Vidare har man i andra länder lyckats öka sändningstiden och samtidigt framställa kvalitativt högvärdiga program — som sagt till betydligt rimligare kostnader än här.

Man får nämligen inte bortse från att just risktagandet i hög grad har fört utvecklingen framåt. Radio och TV intar ingen särställning i det avseendet. För dem gäller precis samma regler.

Herr talman! Ja, herr Johansson i Trollhättan, för en vanlig konsument räcker det att se på TV. Men för en politiker gäller det att vid sådana här ställningstaganden ha klart för sig hur den tekniska utbyggnaden fungerar och vad som menas med megahertz, och att därigenom få klart för sig vilka öppna fält som trots allt finns för en vidare utbyggnad av radio och TV i samtliga länder.

Herr talman! Frågan om införandet av ett andra TV-program intresserar och engagerar många människor. Därom vittnar den ständigt pågående debatten i radiooch TV-frågor. Det beslut som vi i dag skall fatta berör också hela svenska folket. Från nyåret 1970 — det är bara tre år dit — kommer vi att bjudas på 60 timmars TV i veckan, och vi får dessutom i TV ett program 2 som ger publiken ökad valfrihet. Det blir också en stimulerande tävlan på lika villkor mellan självständiga kanalchefer och producenter. Det nya programmet kan från starten tas emot av 75 procent av befolkningen mot 60 procent om starten skulle ske ett år tidigare. Frågan om införande av svensk färg TV blir föremål för fortsatta överväganden, och förslag härom skall snarast möjligt föreläggas riksdagen. Distrikten ges en självständig ställning, och en bättre programbevakning av landets olika delar säkerställs. Radionämnden effektiviseras och krymps från 24 till 7 ledamöter. Folkrörelsernas inflytande växer. Detta är enligt min mening de viktigaste nyheterna i det förslag som nu föreläggs riksdagen. Radiooch TV-propositionen förtjänar enligt min uppfattning högsta betyg. En blomma till statsrådet Palme och hans medarbetare är här på sin plats. I tidningar, även sådana som står oppositionspartierna nära, har mottagan det också varit gott. Vi vill på socialdemokratiskt håll satsa på det allmännyttiga företaget som en garant för tittarnas och lyssnarnas valfrihet. I denna vår strävan har vi fått ett stimulerande stöd från breda lager av vårt folk. Fackföreningsrörelsen, tjänstemännen, kooperationen, olika bildningsorganisationer, och många, många kulturarbetare delar socialdemokratiens principiella uppfattning i dessa frågor. Trots att den tid som stått till förfogande varit knapp har propositionen varit föremål för omsorgsfull prövning i utskottet. På flera punkter har under behandlingen i utskottet motsättningar mildrats och enighet gått att åvägabringa. Jag syftar bl.a. på skrivningen i avsnitten om färg-TV, om antalet ledamöter i radionämnden och om den hårdare satsningen på distrikten. Det är för övrigt anmärkningsvärt att det föreligger blott två reservationer i statsutskottet till ett utskottsutlåtande i en så kontroversiell fråga, som utmynnar i inte mindre än 26 olika ställningstaganden. Det är egentligen bara i den principiella frågan om verksamhetens organisation och fortsatta utveckling som meningarna går isär. Det socialdemokratiska förslaget, vars huvuddrag presenterades redan på vårkanten, väckte stor uppmärksamhet och gav anledning till en livlig debatt.

Inte ens Svenska Dagbladet har mer än halvhjärtat stött denna uppfattning, och i landsortspressen liksom inom studentförbundet Heimdal knorras det en del. Men om jag skall vara uppriktig måste jag säga att jag knappast hade räknat på något stöd från högerpartiets sida. Jag vill vad högern beträffar bara anföra den synpunkten att all expertis ändå sagt ifrån att den s.k. fria etableringsrätten är en omöjlighet redan på grund av det starkt begränsade antalet frekvenser. Vi kan få disponera två rikstäckande TV-kanaler utöver den vi redan använder. Att folkpartiet sommaren 1966 på sitt landsmöte bytt ståndpunkt i denna fråga är desto mer överraskande. Jag vill för min del beklaga folkpartiets högerglidning. Detta är »en ändring till det sämre» som folkpartiets huvudorgan Dagens Nyheter uttryckt saken.

Enligt vår mening är detta ingen utveckling till det bättre, den nya versionen av programmet är behäftad med en rad svagheter. För det första blir det ju ingen konkurrens på lika villkor om det ena företaget skall finansieras med licensmedel, det andra med reklamavgifter. Inriktningen av verksamheten blir från början väsensskild om man utgår ifrån att det licensfinansierade företaget har skyldighet att så allsidigt som möjligt tillgodose även minoriteternas intresse, medan det kommersiellt uppbyggda givetvis måste föra en programpolitik som håller så stor del av tittarna som möjligt bundna vid apparaterna och därigenom säkrar att annonsörerna får valuta för pengarna. För det andra innebär reklamfinansieringen inte på något sätt en utvidgning av frihetssfären, eftersom precis samma normer och inskränkningar som gäller för Sveriges Radio förutsättes gälla även för det kommersiella företaget. Vilka än huvudmännen blir för det senare, kan man inte komma ifrån att verksamheten får en privilegiekaraktär som kan uppfattas som mera stötande än det nuvarande radiomonopolet.

Herr talman! På detta stadium i debatten om radions fortsatta verksamhet anser jag mig inte böra gå in på de stora, principiella frågorna, som så ingående har ventilerats här i dag. Med anledning av vad herr Lindahl anförde om folkpartiets politik i denna fråga ber jag bara att få hänvisa honom till de utförliga deklarationer som avgivits tidigare i kammaren av bland andra herrar Ståhl och Ohlin. Jag har, herr talman, begärt ordet för att i stället anlägga några speciella synpunkter jag berört i ett par motioner, som jag väckt i anslutning till proposition 136. Först vill jag uttrycka min tillfredsställelse över att statsutskottet biträtt min i motion 960 i denna kammare uttalade önskan om vissa ställningstaganden till frågan om införande av färg TV. I andra motioner liksom i min har detta önskemål gällt tidpunkten för införande av färg-TV. Jag har emellertid i nämnda motion desutom begärt att riksdagen så snart som möjligt skulle uttala sig för ett definitivt val av tekniskt färg-TV-system. Propån att någorlunda fixera både när vi skall införa färg-TV och hur detta skall ske med tanke på de olika tekniska system som står till buds är motiverad av såväl industriella planeringsbehov som de ekonomiska påfrestningar som en mera oförberedd och koncentrerad satsning på färg-TV skulle kunna innebära. Det förefaller nu som om utskottet verkligen tagit intryck av mitt resonemang i motionen om att inte heller frågan om val av tekniskt system för färg TV kan ställas öppen för bedömning vid en oviss tidpunkt längre fram. Utskottsmajoriteten anför nämligen att skäl — jag förmodar att de är goda skäl — talar inte endast för ett fixerande av tidpunkten för införande av färg-TV utan också för ett »klargörande» av detta problem. Utskottet talar i samma sammanhang om att »analyser av såväl teknisk som samhällsekonomisk art» härvid är erforderliga. Vad som därmed avses kan jag inte säkert avgöra, men det vore underligt om man inte även tänkt på valet av tekniskt färg TV-system och funnit att detta val inte kan förläggas till en helt obestämd tidpunkt i framtiden. Förslag om färg-TV måste enligt utskottets mening snarast möjligt föreläggas riksdagen, sedan Kungl. Maj:t gjort denna fråga till föremål för fortsatta överväganden. Jag skall, herr talman, gärna medge att valet mellan de två huvudsystemen — SECAM 3, som numera är det ryskfranska systemet, och PAL, d.v.s. det system som tycks komma att byggas i England, Västtyskland och antagligen även de skandinaviska länderna — inte är alldeles lätt. Det föreligger såvitt känt inte något definitivt ställningstagande från svensk sida i denna fråga, och detta är väl betingat av att utvecklingen på området går så snabbt, att det kan vara fördelaktigt att inte binda sig. Men, herr talman, ur beredskapssynpunkt och med tanke på de ekonomiska konsekvenserna vid en kanske överraskande övergång till färg-TV måste ett val träffas snart nog. Att jag har tillåtit mig att aktualisera denna fråga sammanhänger med utvecklingen på TV-området på litet längre sikt, en sak som ju nyss behandlades här i debatten mellan fru Sundberg, herr Johansson i Trollhättan och herr Martinsson. Vissa men för all del måttliga svårigheter vid överföring av ett program som sänds från ett land med SECAM-3-system till vårt land, om PAL blir det här accepterade systemet, är inte det enda motivet för att rikta uppmärksamheten på denna fråga. Länköverföring och konvertering av färg-TV-program från utlandet ger vissa tekniska möjligheter till visst oberoende då det gäller att välja det ena eller det andra tekniska systemet för färg-TV. Men hur ställer det sig, då man i en framtid kan sända färg-TV-program via satellit? Ett program sänt enligt SECAM 3-systemet via satellit kan enligt vad teknisk expertis upplyst mig om inte tas emot direkt på en mottagare i Sverige avsedd för PAL-sändningar. Utan ett ställningstagande relativt snart i systemfrågan blir antagligen detta spörsmål än mer komplicerat. Hela den väntade utvecklingen med TV-sändningar via satellit — något som berörs på sid. 116 i propositionen — kommer för övrigt, såsom också har berörts i debatten, att göra hela det monopolsystem på radio-TV-området, som enligt majoritetens förslag genom radiolagen nu skall bekräftas, till något som ser ut som en meningslöshet. Detta med satelliter ligger ganska långt fram i tiden, säger man. Men, herr talman, det vet vi ingenting säkert om, eftersom utvecklingen på detta område tycks gå så snabbt och så språngvis. anledning av motionsyrkandena i den frågan är tillfredsställande, när man ser frågan i det vidare perspektiv, som ju på ett intresseväckande sätt utvecklades av fru Sundberg. Det är väl ändå så, att detta perspektiv öppnar sig även cm det f.n. i vissa avseenden kan se en smula oklart ut. Vi kan under alla förhållanden, genom vad utskottet har anfört vänta oss att relativt snart få upp denna särskilda fråga om färg-TV till behandling i riksdagen. Den andra fråga, herr talman, som jag vill beröra behandlas i en motion som jag tillsammans med några andra motionärer har burit fram i denna kammare och som också har väckts i första kammaren. Det gäller radioutredningens förslag om inrättande av ett programråd. Motionerna har nummer II: 961 och I: 787.

Den särskilda rundradion skulle nämligen med stor sannolikhet medföra ännu mindre möjligheter än för närvarande för folkrörelsearbetet och de vanliga människornas mera värdefulla intressen av kulturell och social art att få utrymme i de ordinarie allmänna programkanaler, som kan stå till buds och som avses för den bredaste publiken. När det gäller frågan om ett programråd för utskottet ett enligt min mening ganska motsägande resonemang. Ett programråd skulle kunna utvecklas, säger utskottet, till en överinstans för Sveriges Radio i programfrågor. I ett land med monopolradio förefaller nu den risken inte alldeles avskräckande.

Utskottet säger att ett »enbart rådgivande organ av åsyftat slag kunde bli ganska betydelselöst» för att i nästa ögonblick hävda att det samtidigt skulle kunna innebära ett byråkratiskt betungande inslag i programproduktionen. Jag förstår inte riktigt hur det där går ihop. Dessutom framhåller utskottet, att ett programråd skulle kunna sudda ut ansvarsgränserna. Farhågor av det här slaget är enligt min mening starkt överdrivna. Den parlamentariskt sammansatta radioutredningen arbetade ju fram förslaget om ett programråd, och denna utredning tvekade förmodligen inte inför sådana här eventualiteter vad gäller ett programråds ställning och funktion. Vad beträffar talet om att programrådet skulle kunna bli en överinstans för Sveriges Radio och därmed medföra risker för inskränkning i produktionsfriheten kan det väl sägas, att den välbehövliga radioansvarighetslagen kan bli en verkligt kraftig hämsko i det hittills fria programarbetet i radio och TV. Men den lagen tvekar vi inte att anta utan accepterar i stället och vi gör detta med rätta. Varför då inte ett programråd, som såsom ett rådgivande organ och såsom ett forum för uppslag och idéer från folket självt måste vara mindre farligt ur produktionsfrihetens synpunkt eller enligt min mening inte farligt alls i jämförelse med radioansvarighetslagen. Frågan om denna lag har visserligen handlagts av ett annat utskott än statsutskottet, men den ingår dock i det stora paket beträffande radio och TV som vi nu behandlar. Påståendet om riskerna med inrättande av ett programråd motsäges av utskottet självt genom dess positiva skrivning om de nu befintliga programkommittéerna. Utskottet pekar därvidlag på »den nära och levande kontakt radio och TV kan få med skilda intressegrupper och ämnesområden genom sådana kommittéer». Det borde väl föreligga lika stor risk med dessa redan nu existerande kommittéers verksamhet som med ett eventullt programråd. Utskottet har med sin positiva skrivning om dessa kommittcer redan till hälften tillstyrkt min motions alternativa yrkande om rådgivande programkommittter.

Herr talman! Jag ställer inget yrkande med anledning av de två nu berörda motionerna. Motionen om färg-TV har ju för övrigt bifallits genom utskottets förslag att skrivelse i denna fråga skall tillställas Kungl. Maj:t. Inte heller den andra motionen har fått en helt negativ behandling. Däremot vill jag med hänvisning till vad bl.a. herr Ståhl tidigare i debatten anfört yrka bifall till reservation nr 2, d.v.s. till kravet på verklig eterkonkurrens under effektiv samhällskontroll. Jag vill också uttala min anslutning till de särskilda yttranden som fogats till statsutskottets utlåtande, speciellt då yttrandena nr 1 och nr 3.